Herr talman! Det demokratiska statsskicket, frågar Sven-Erik Nordin, vad är det för fel med den formuleringen? Felet med den formuleringen är, som många talare redan har framhållit, att den är betydligt snävare än den förra formuleringen i radioavtalet om att värna om de demokratiska värdena. Det finns problem också i de stater som har ett formellt demokratiskt statsskick. Det finns kvinnoförtryck. Det finns förtryck på arbetsplatserna. Det finns en rad problem som man här kan ta upp enligt den förra formuleringen men inte enligt den som regeringen nu föreslår. Jag skulle vilja fråga Sven-Erik Nordin: Vad är det för fel på den gamla formuleringen? Det finns också andra problem med den nya formuleringen. Hur skall man i fortsättningen kunna skildra t.ex. den tredje världens unga stater, som ofta inte uppfyller de kriterier som de borgerliga här ställer upp? Jag kan inte underlåta att tycka att när man hör Sven-Erik Nordin tror man sig förflyttad tillbaka till — som vi säger i vår motion — det kalla krigets dagar, till McCarthy-periodens USA. Vad Sven-Erik Nordin vill göra är att inskränka demokratin till att gälla de västerländska kapitalistiska staterna. Och de som vågar hävda att det skulle förekomma problem i dessa stater skulle alltså kunna fällas, eftersom man nu upphöjer den här avtalsparagrafen till lagtext. Sedan tog Sven-Erik Nordin upp genmälesrätten. Där har vi helt enkelt pekat på att den förstärkta genmälesrätten kan utgöra ett allvarligt hot mot en granskande journalistik. Vi är i det avseendet inte heller ensamma — Kooperativa förbundet har gjort sammaledes. Det finns en risk för att företrädare för starka grupper kommer att utnyttja bestämmelsen för att försvåra radions möjligheter att kritiskt granska olika företeelser i det här samhället. Vidare uppehöll sig Sven-Erik Nordin länge vid närradion och sade att den starke formar sin värld. Det är alldeles riktigt. Men sedan försökte han framställa närradion som ett instrument för den svagare, fastän det är precis tvärtom; rent ekonomiskt kommer det att bli omöjligt för ekonomiskt svaga grupper att begagna sig av närradion, eftersom den kostar pengar. Ännu en fråga — som hittills inte tillräckligt betonats här i kammaren — är det enkla faktum att närradion kommer att konkurrera med lokalradion.

Herr talman! Det är uppenbart att Hilding Johansson och jag inte står särskilt långt från varandra, men det tjänar ingenting till att vi försöker ägna tiden här åt att övertyga varandra — särskilt som Hilding Johansson anser att villkoret då är att jag skall helt ansluta mig till den socialdemokratiska reservationen. Medge en sak, Hilding Johansson! Det måste väl ändå ha hänt en hel del sedan 1967? Vi hade år 1967 i det här landet ingen debatt om terroristgrupper, vi hade möjligen på den tiden en liten debatt om jämställdhet, då frågan om jämställdheten mellan könen låg i sin linda. Vi hade inte heller den grundlag som vi nu har — då levde vi egentligen efter en rätt odemokratisk grundlag. Skulle inte en sådan förändring få ta sig uttryck när vi nu går att formulera en lag? Måste vi vara fast i gamla formuleringar? Detta till Hilding Johansson. Kom ihåg en sak: Vi har två parter i detta sammanhang! Den kritiskt granskande journalisten är den ena parten. Alla de som i ett program kan bli kränkta av den kritiska journalisten är den andra. Här gäller det den svage - den svaga människan, lyssnaren, som känner sig utlämnad. Programmet behöver i sig inte vara tillkommet i onda avsikter. Är det inte den enskilda svaga människan som vi först och främst måste slå vakt om före rätten för en kritiskt granskande journalist att få hantera en enskild människa alltför hårt? Jag kan inte dela vpk:s uppfattning på den här punkten. Sedan har Eva Hjelmström missuppfattat mig på en punkt. Jag har icke sagt att närradion innebär någon fördel för den svage. Jag har tvärtom sagt att den svage löper ofantliga risker i ett närradiosystem. Det är av det skälet som jag har skrivit motionen om att man redan från början måste ha bestämmelser som ger rätten till genmäle, rätten till att få en felaktig uppgift korrigerad och möjligheter att vända sig till den enda naturliga instansen, radionämnden. Jag hoppas att det vid det här laget står klart vad jag har menat. I annat fall hänvisar jag till motionen, där det framgår klart och tydligt.

Herr talman! Jag kan hålla med Hilding Johansson om att när man lyssnar på företrädare för borgarna blir man mer och mer förvånad. Det är alltmer häpnadsväckande uttalanden som görs. Den ene efter den andre stiger upp och förklarar att det minsann inte föreligger någon skillnad mellan demokratiskt statsskick och demokratiska värden — det är samma sak. Utbildningsministern har också framhållit det på ett tidigt stadium. Men sedan, när man börjar diskutera vad demokratiska värden egentligen innebär, då blir man alltmer oroad. Jag kan hålla med Hilding Johansson om vad han sade om terrorismen. Den är i högsta grad antidemokratisk, och det är inte den vi skall diskutera här i dag. Det gäller nu möjligheterna att också i länder med formellt demokratiskt statsskick kritiskt granska inskränkningar i demokra tin, i de demokratiska värdena. Sedan till genmälesrätten. Där försöker Sven-Erik Nordin säga att det är den svage som kan känna sig utlämnad till den granskande journalisten. Men det finns redan möjligheter att stoppa och förhindra någonting sådant. Det förefaller mig snarare — och det har vi erfarenhet av vad gäller ledande företrädare för borgerligheten — som om man vill stoppa en kritisk granskning av ledande politiker och andra personer med makt i samhället. Sedan vill jag till slut beklaga om jag missuppfattade Sven-Erik Nordin när det gäller närradion. Jag är helt överens med honom om att den kan bli oerhört farlig för den enskilde, att den i första hand kommer att bli ett instrument för ekonomiskt starka organisationer och grupper. Men då tycker jag också att Sven-Erik Nordin skall dra konsekvenserna av det och i stället sortera in närradion under lokalradion, som vi har föreslagit.
Herr talman! Jag tror att jag och vpk har litet olika uppfattningar om hur man skall tolka begreppet demokrati, åtminstone såsom jag upplever den svenska demokratin. Det är uppenbart att vpk fortfarande hämtar en del impulser från andra håll och riktningar i världen än den demokrati vi under mycken möda byggt upp i det här landet. Det finns ingen anledning att fortsätta den debatten. Jag övergår till att notera att Hilding Johansson återigen upprepar uttrycket att vi försöker göra ramarna snävare. Jag försäkrar att departementschefen, utskottet och jag själv inte anser att den nya formuleringen är någonting annat än en lagfästning av den praxis som Sveriges Radio redan tillämpar. Jag gör faktiskt anspråk på att vi får bli trodda på vårt ord. Skulle utvecklingen gå i en annan riktning lär vi nog få ta itu med den saken. Det här är, herr talman, måhända en onödig lek med ord. Det väsentliga är väl ändå att vi innerst inne har en bestämd uppfattning om vilken innebörd vi vill lägga in i de här orden.

Herr talman! När nu både kulturutskottets och konstitutionsutskottets talesmän har tagit till orda kan det kanske vara naturligt att jag något kommenterar den debatt som hittills har ägt rum. Socialdemokraternas förslag till organisation är inkonsekvent och i många avseenden illa genomtänkt. Man vägrar inse att de förändringar som har inträffat under den gångna avtalsperioden kräver att radio-TV-verksamheten ges nya ramar. Jag tänker då särskilt på lokalradions och utbildningsradions tillkomst. Socialdemokraterna föreslår att sändningsrätten helt skall tillkomma Sveriges Radio. Samtidigt föreslår man att utbildningsradion skall vara ett helt självständigt företag. Det är en säregen ordning. Eftersom det finns ett obestridligt samband mellan sändningstid och pengar finns det risk för att staten, som skall svara för pengarna till utbildningsradion, också måste lägga sig i sändningstiderna. Vårt förslag är här genomtänkt. Moderbolaget fördelar sändningstider och medel mellan bolagen. Socialdemokraterna säger sig värna extra mycket om lokalradions självständighet och utveckling, och det vill man göra genom att låta lokalradion fortfara att vara ett dotterbolag till Sveriges Radio, som fortfarande ensamt skall ha sändningsrätten. Samtidigt vill man att staten skall specialdestinera pengarna till lokalradion. Vad blir det då av friheten för lokalradion? Vårt förslag innebär, som jag förut sagt, att moderbolaget fördelar anslag och sändningstider mellan alla programföretagen. Moderbolaget blir den enda kontaktpunkten mellan statsmakterna och radioföretagen. Det innebär den minsta risken för statlig påverkan på programpolitiken. Programföretagen blir jämställda i förhållande till moderbolaget. I socialdemokraternas modell ställs lokalradion och utbildningsradion i strykklass. Vid sidan av det nyss nämnda huvudmotivet — att skapa en radiooch TV organisation som tar hänsyn också till lokalradions och utbildningsradions behov för framtiden — har ett huvudsyfte med propositionen varit att stärka radions ställning, att låta den komma fram ur TV:s slagskugga. Detta sker bäst genom att låta radion bli ett särskilt företag, med egen teknik och egna redaktioner utanför Stockholm. Socialdemokraterna hävdar nu att radion skulle få en försvagad ställning genom att den fråntas sin egen distriktsorganisation. I debatten tycks man ha glömt bort att radion inte alls har någon distriktsorganisation i dag. Sveriges Radio har distrikt, som är direkt underställda radiochefen. Distrikten skall producera program för både radio och TV. Socialdemokraterna vill att distrikten skall få en starkare ställning. Men det är en förstärkning som samtidigt innebär en försvagning av hela radions ställning. Propositionen och utskottsmajoriteten ger riksradion en styrkeposition då det gäller att avgöra hur programverksamheten ute i landet skall vara organiserad. Radion får själv avgöra hur många och hur stora redaktioner man skall ha ute i landet eller om man skall välja att söka samarbete med lokalradion och med TV-företaget. Framför allt vill vi slå vakt om de två ljudradioföretagens möjligheter att samarbeta med varandra, på frivillighetens grund och på villkor som de själva bör ha frihet att utforma. Det vore förmätet av oss att tro att vi kan överblicka vilken lösning som är bäst i en framtid. En sak kan vi i varje fall med säkerhet konstatera. Lokalradion har de bästa möjligheterna att bygga ut ett finmaskigt bevakningsnät över hela landet. TV kan här aldrig erbjuda samma möjlighet. Det måste därför vara galet att — som socialdemokraterna vill — fjättra riksradion till TV distrikten. Man har sagt att den nya organisationen innebär mer byråkrati och ökade kostnader. Först vill jag säga att jag inte tror att mastodontorganisationer nödvändigtvis är billigast och mest effektiva. Det finns många exempel på att en verksamhet i mindre skala ger bättre utbyte. Det finns absolut ingen anledning att utgå från att den nya organisationen skall bli mer byråkratisk och mer dyrbar än den nuvarande. Den nya organisationen skall självfallet inte innebära en fyrdubbling av det nuvarande Sveriges Radios organisation. Syftet med uppdelningen i flera bolag är bl.a. att förkorta beslutsvägarna. Om man tar vara på den nya organisationens möjligheter, bör byråkratin kunna minskas. Och det är Sveriges Radio som skall genomföra den nya organisationen. Vi har ingen anledning att i detalj linjera upp administration och beslutsvägar inom koncernen. Georg Andersson visade nu en plötslig generositet mot Sveriges Radio, som i historiskt perspektiv kan verka något förvånande. Varför gjorde Georg Andersson aldrig någonting för att tillföra ytterligare resurser då socialdemokraterna var i majoritet i riksdagen? Var det inte så att socialdemokraterna häromåret röstade emot en förstärkning med 30 miljoner till Sveriges Radio? Med den linjen skulle Sveriges Radio i dag ha haft 30 miljoner plus årligt påslag mindre varje år för programverksamheten. I dag bjuder man över — och det har man rätt att göra. Socialdemokraternas förslag innebär dock att man litet lättsinnigt tömmer mera pengar ur radiofonden. Och så till demokratibegreppet. Propositionens förslag till demokratiparagraf i radiolagen är i allt väsentligt hämtat från radioutredningen. Bakom utredningens förslag stod inte bara de borgerliga ledamöterna utan också den socialdemokratiske ordföranden Hans Löwbeer och den socialdemokratiske riksdagsledamoten Ingemar Leander. Formuleringen utarbetades under medverkan av den socialdemokratiske statsvetaren professor Jörgen Westerståhl. Vad var då radioutredningens skäl för att föreslå en ändrad lydelse? Det nya är i själva verket inte kravet på att radio och TV skall hävda det demokratiska statsskicket. På just det sättet har paragrafen hittills tolkats av Sveriges Radio.

Utredningen stod inför starka krav på att dessa frågor skulle markeras särskilt i avtalstexten. Utredningen ansåg att sådana formuleringar skulle bli alltför inskränkande på företagets frihet och att det fanns risk för att yttrandefriheten skulle kunna inskränkas. I stället valde utredningen att göra en markering i demokratiparagrafen. De som kritiserar den föreslagna formuleringen läser sällan hela paragrafen utan stannar vid den första hälften, den del som inte är ny. Man påstår att den nya lydelsen skulle tvinga Sveriges Radio att i alla sammanhang hävda just det statsskick som vi har valt i Sverige, med parlamentarism, kommunal självstyrelse och annat. Självfallet förhåller det sig inte så. Vad radio och TV åläggs att vara partiska till förmån för är inte någon speciell demokratisk teknik utan, just som det står, ”det demokratiska statsskickets grundidéer”. Till yttermera visso står detta uttryckligen understruket i förarbetena, i propositionstexten och i radioutredningens förslag, som propositionen hänvisar till. Hur detta kan tolkas som en inskränkning av yttrandefriheten är fullständigt obegripligt.

Herr talman! Jan-Erik Wikström skrev en artikel i Expressen i går; den har åberopats tidigare här i dag. I den artikeln hävdar han att en skillnad mot den nuvarande situationen blir att även kvinnornas rättigheter skall värnas med den nya lagformuleringen. Han har nu i sitt inlägg återkommit till samma tes. Jag frågar mig då: Menar verkligen Jan-Erik Wikström att den nuvarande utformningen av radiolag och avtal inte ålägger Sveriges Radio att värna kvinnornas rättigheter? Jan-Erik Wikström har ju varit ledamot av radionämnden en tid. Ansåg han sig då inte ha något stöd i lag och avtal för att kritisera program som var diskriminerande mot kvinnor? Det här är en intressant fråga.

Han satt med i utskottet och formulerade denna skrivning med hänvisning till nuvarande formulering av avtal och lag. Jag kräver nu att Jan Erik Wikström förklarar sig. Här försöker han i sista stund hitta ett försvar för den omotiverade nya formuleringen, och han använder då samma argument för denna som han använde till förmån för den gamla formuleringen 1976. Detta är något egendomligt för oss som nu har försökt följa den här diskussionen en tid. Låt mig kommentera några andra inslag i Jan-Erik Wikströms senaste anförande. Han säger att socialdemokraterna är inkonsekventa och har ett illa genomtänkt förslag. Jag kan säga att vi på samtliga punkter har ett starkt stöd av remissopinionen. Vi har vid utskottsbehandlingen fått starkt stöd från de opinioner som givit sig till känna där. Jag tycker att detta borgar för att vårt förslag inte är så illa genomtänkt. Däremot tycks propositionen ha tillkommit mycket hastigt över jullovet.

Herr talman Jag konstaterar att Jan-Erik Wikström har en annan förklaring än de föregående talarna till att man snävat in demokratibegreppet. De övriga talarna har sagt att det rör sig om formaliteter och preciseringar men inte några inskränkningar. Jan-Erik Wikström framhåller att det har varit svårigheter vid tolkningen och att det utbildats en praxis, som då skulle innebära att man inte kan vara partisk så till vida att man bekämpar kvinnoförtryck och liknande företeelser i samhället. Jag kan visst hålla med honom om att det finns programinslag i Sveriges Radio som, för den händelse man tillämpar denna paragraf om att värna om de demokratiska värdena, bestämt skulle utgå, därför att de redovisar en kvinnouppfattning och innehåller ett underhållningsvåld som inte kan anses stå i överensstämmelse med denna paragraf. Men det, menar jag, behöver inte innebära att man snävar in begreppet.

Sedan var Jan-Erik Wikström inne på radion igen och hävdade att propositionen syftar till att stärka radions ställning. Det går ju inte att komma ifrån att det i dag finns ett nära samarbete mellan radio och TV ute distrikten, ett samarbete som man nu slår sönder. Uppsplittringen innebär att man måste bygga upp nya organisationer på var sitt håll. Jan-Erik Wikström hävdar att det visst inte kommer att kosta pengar, att det visst inte kommer att innebära ökad byråkrati. Tvärtom, säger han, kommer byråkratin att minska genom att man tvingas bygga upp fyra nya fristående företag. Det är litet oroväckande i det längre perspektivet, om Jan-Erik Wikström tror att uppsplittringen kommer att innebära sänkta kostnader. Vi fick över huvud taget inte något som helst besked från Jan-Erik Wikström när det gäller kostnadsfrågorna och hur man skall kunna finansiera alla de förslag och de vackra målsättningar som ställs upp i propositionen med de njugga penningmedel som ställs till förfogande.

Herr talman! Georg Andersson undrade på vad jag byggde det resonemang som jag fört om demokratiparagrafen. Sveriges Radio har tolkat den gamla demokratiparagrafen så att den inte gör det möjligt för radion att vara partisk till förmån för jämställdhet. Det har man dokumenterat i en skrivelse; jag minns nu inte om den var riktad till jämställdhetsdelegationen eller var ett svar på ett brev från Fredrika-Bremer-förbundet. Detta kan tyvärr inte kulturutskottet ändra på genom ett allmänt uttalande. Det är den tolkning som Sveriges Radio har gjort, och det var detta som låg bakom att radioutredningen arbetade med denna fråga. Om man nu alltså vill att Sveriges Radio skall vara partisk till förmån för jämställdhet så krävs det ett klarläggande, och det har radioutredningens majoritet velat göra. I övrigt är det ingen ändring i förhållande till den gamla regeln. Hilding Johansson säger nu att den socialdemokratiska partimotionen väger tyngre än radioutredningens majoritet. Ja, jag räknar inte antalet huvuden, men jag vill inte frånkänna Jörgen Westerståhl, Hans Löwbeer och andra någon auktoritet, utan jag vill gärna titta på vad de faktiskt står för. Jag är övertygad om att de var burna av en god vilja att underlätta för Sveriges Radio att bl.a. bevaka jämställdhetens principer. Nu gör inte vi något stort nummer av detta i propositionen, för det kan ju finnas skäl för både det ena och det andra, utan det är Hilding Johansson som blåser upp det så enormt. Men tag då den diskussionen med Jörgen Westerståhl, för jag vill inte underkänna hans auktoritet på det här området. Jag vill gärna försvara utredningens majoritet. Jag tycker att den har gjort ett gott arbete, när den har försökt underlätta för Sveriges Radio att vara partisk till förmån för jämställdheten. Ungefär så enkelt är det. Eva Hjelmström undrar hur man nu skall finansiera detta. Svaret är: Genom de licensmedel som står till förfogande — alltså det belopp man hade i fjol plus kostnadskompensation plus 50 nya reformmiljoner. Sveriges Radio har fullständig frihet att använda de pengarna. Vi vet inte hur mycket man kommer att satsa på lokalradio, hur mycket man kommer att satsa på regional-TV osv., och vi tycker inte att det är riksdag och regering som skall avgöra detta, utan det skall företaget göra självt. Sedan vill jag gärna tillägga, eftersom jag inte hann med det i mitt förra inlägg, att det kan vara viktigt att komma med ytterligare ett klarläggande när det gäller kravet på opartiskhet, saklighet och balans i programverksamheten. Ett program eller ett programinslag som sänds av ett programföretag kan inte balanseras av ett program eller programinslag som sänds av ett annat programföretag. Detta innebär t.ex. att ett program som sänds av utbildningsradion inte kan balanseras av Sveriges Radios radioeller TV-program. En sådan regel tillämpas redan i dag. Utgångspunkten för hur man skall bedöma om programverksamheten i ett företag har balans skall vara vad som framstår som naturligt för publiken. Den som skall pröva frågor om balans skall således sätta sig i publikens ställe och inte i programföretagets ställe. Han skall ta ställning till om den som har tagit del av det partiska programmet har haft rimlig möjlighet att känna till existensen av det balanserande programmet. Så är fallet exempelvis i den löpande nyhetsförmedlingen, i en programserie eller i fråga om program till vilket programföretaget hänvisar i samband med sändningen. Detta innebär ett krav på att programföretagen planerar partiskheten. Eller med andra ord att den producent som framställer ett partiskt program före sändningen försäkrar sig om att motbalans finns och att hänvisning till det balanserande programmet sker i de fall det inte är fråga om löpande nyhetsförmedling eller en programserie. En sådan planering bör ske redan i dag. Det kan inte vara rimligt att programmakarna i efterhand går och letar efter program som kan ha balanserat ett redan sänt program. Sammanfattningsvis: Det är alltså även i fortsättningen fritt fram för alla tänkbara udda synpunkter och ståndpunkter, så länge man också släpper fram motsidans argument.

Herr talman! Utbildningsministern tog Sveriges Radio till intäkt för att avvisa den tidigare formuleringen om de demokratiska värdena. Där tror jag dock att utbildningsministern skall se upp litet, för såväl Sveriges Radios styrelse som dess medarbetare i SIF-klubben är helt överens om att avvisa det nya förslaget och visar på att det innebär en inskränkning. I själva verket var det ju inte heller Sveriges Radio som utbildningsministern lutade sig mot utan Jörgen Westerståhl, och det tycker jag är tämligen ointressant i sammanhanget. Låt mig sedan gå över till något betydligt intressantare, nämligen detta med pengarna. Där vidhåller jag mitt tidigare förslag om en enkel lektion i matematik. Utbildningsministern hänvisar till 50 miljoner i reformpengar. Som jag framhöll tidigare skall emellertid de pengarna till icke oväsentlig del kunna användas i programproduktionen i kvalitetshöjande syfte. De skall också användas till att bygga ut den regionala riksprogramproduktionen med en veckotimme. Likaså skall de räcka till att starta regionala TV-sändningar inom en region. De skall också räcka till att bygga ut ett mindre dagblock i TV och att förstärka lokalradion osv. Jag skulle kunna göra uppräkningen ännu längre. Men bara omorganisationen kostar i runda tal 20 miljoner. Sedan tillkommer ökade kostnader för personalutbildning i samband med omorganisationen. Vidare finns det en rad eftersatta behov. Därefter finns lokalradions krav. Den har länge suttit på svältkost. Jag frågar mig: Hur skall 50 miljoner räcka till allt detta?

Herr talman! Jag tycker det är litet märkligt att Jan-Erik Wikström så lättsinnigt viftar bort det uttalande som ett enigt kulturutskott gjorde 1976 och som han själv var med om att formulera. Det gör att man som kulturutskottsordförande blir litet betänksam. Om det är så man hanterar utskottsbetänkanden i övrigt, så är det nedslående, minst sagt. Sedan har Jan-Erik Wikström kommit tillbaka några gånger och välvilligt sagt en del vackra ord om lokalradion. Men får jag där ändå markera att lokalradion behandlas snävt i propositionen. Vi vill i vår motion och genom våra reservationer prioritera utvecklingen av lokalradion. Propositionen har skapat mycket stark oro inom lokalradioföretaget, som har fått snäva ramar och pekpinnar om att man inte bör bygga ut underredaktioner. Nu har emellertid ett enigt utskott sagt ifrån att sådana pekpinnar skall inte. regeringen använda. Lokalradion ges också i uppdrag att fungera som någon sorts distriktsorganisation inom ljudradion, och det medför risk för att lokalradion inte kommer att kunna fullgöra sin funktion som verkligt lokal radio. Slutligen ytterligare några ord om organisationsförändringen, en fråga som jag också tycker att Jan-Erik Wikström hanterar lättsinnigt. Han säger att våra förslag är illa genomtänkta, men han presenterar ingen kostnadskalkyl för sitt eget förslag. Vi har nu inhämtat vad omorganisationen kan innebära, och man har sagt oss att organisationsförändringen medför att ca 1350 anställda i Stockholm och i distrikten får väsentligt ändrade arbetsförhållanden. En lång rad väl fungerande arbetsgrupper bryts upp. I flertalet fall blir det fråga om lokalmässiga förflyttningar, i ett antal fall kan det bli fråga om byte av arbetsuppgifter eller yrke, och omorganisationen kommer under lång tid att gå ut över den egentliga programverksamheten. Det är detta som är det allvarliga, att man ödslar tid, kraft och pengar på en omorganisation som egentligen bara regeringen vill ha. Och så förhindrar man på det sättet att programverksamheten utvecklas. Organisationsförändringen innebär en personalökning i storleksordningen 100 personer och en kostnadsökning på uppskattningsvis 20 miljoner per år. Vad har Jan-Erik Wikström för underlag när han sedan säger att detta inte är någon stor affär, att detta inte behöver kosta mer än marginella summor övergångsvis?

Herr talman! Först vill jag till Georg Andersson säga att man faktiskt inte kan stifta lagar genom att göra uttalanden i ett utskottsbetänkande. Det är självfallet riktigt vad kulturutskottet sade för några år sedan, men det väsentliga är om det är tillräckligt för att Sveriges Radio skall kunna vara partisk till förmån för jämställdheten. Jag är glad över att Hilding Johansson något har tonat ner aggressiviteten och i likhet med mig och andra diskuterar det här som två olika sätt att formulera någonting om vilket vi i sak är överens. Den här debatten har fyllt en stor funktion om vi har kommit därhän. Litet äreräddning tycker jag ändå att det har blivit för de socialdemokratiska ledamöternas i radioutredningen goda vilja och omsorg om Sveriges Radios integritet. Så till det där med pengar. Eva Hjelmström gör det lätt för sig när hon räknar upp allt som skall hända under hela avtalsperioden och jämför det med de 50 miljonerna. Men medelsanvisningen 50 miljoner avser ju det första året, och vad vi talar om i propositionen är sådant som skall hända under den här sju-åttaårsperioden. Det har sagts att Sveriges Radio skulle ha lämnat kostnadsuppgifter om vad omorganisationen skulle kosta. De beräkningarna avsåg — och några andra siffror har jag inte sett — en helt annan organisation än den som föreslås i propositionen: en organisation utan moderbolag och utan möjlighet till byte av tjänster mellan programbolagen. De siffrorna är ganska ointressanta i det här sammanhanget. Det vore nyttigt att tala om vad omorganisationen faktiskt kommer att innebära. Jag tror att det är klara överdrifter i debatten när det gäller förändringarnas karaktär och storleksordning — det är faktiskt inte fråga om så våldsamma förändringar. En ganska framstående radioman sade vid ett tillfälle ”off the record”: Detta är naturligtvis en logisk organisation. Det enda felet är att inte vi på Sveriges Radio själva har kommit på den här modellen. Så kan man också uttrycka det. I en sådan här debatt, herr talman, betonar man skillnaderna mellan partierna, det blir om reservationerna som man talar. Men det viktiga är ju inte vad som skiljer oss åt utan vad som förenar oss. Det som skiljer oss åt rör sig mest om organisatoriska frågor, som man kanske rent av kan våga beteckna som detaljer, även om de självfallet inte är oviktiga. Men vi är ense om alla grundläggande principer för hur radio och TV skall arbeta i vårt land: integritet, publicistisk frihet, styrka mot alla yttre påtryckningar. Radions och televisionens speciella ställning gör att vi måste ställa krav på att verksamheten skall präglas av saklighet och opartiskhet. Det är vi också helt ense om. Finansieringen är vi också ense om; ingen reklam utan endast mottagaravgifter och för vissa delar — utbildningsprogram och utlandsprogram — skattefinansiering. Vi är ense om mera pengar till programverksamheten, det är bara beloppen som skiljer sig åt. Vi är också ense om en ökad decentralisering av programansvaret och om en ökad geografisk decentralisering genom satsning på distrikten. Vi är ense om att bygga ut lokalradio och regional-TV. I själva verket är vi också ense om mycket då det gäller organisationen. Vi är ense om att lokalradio och övrig radio och TV skall höra hop i en koncern, även om vi är oense om antalet dotterbolag. Vi är även ense om att lokalradion och utbildningsradion skall vara självständiga i sin programverksamhet, men vi vill inte gå så långt att vi gör utbildningsradion till ett helt självständigt företag. Man kan, efter en debatt där vi har talat väldigt mycket om skillnaderna i åsikter, också säga att vi i själva verket är ense om det mesta. Det känns riktigt att även understryka det.

Herr talman! Låt mig först bara säga till Jan-Erik Wikström att de uppgifter som socialdemokraterna i kulturutskottet här lämnat angående kostnadskonsekvenserna har utskottet fått under utskottsarbetet, alltså efter propositionsskrivningen. I övrigt tänker jag ägna mig åt de tre socialdemokratiska reservationerna nr I propositionen diskuterar utbildningsministern förhållandet mellan egenproduktion och främmande produktion. Han redogör något för vad som sagts i resmissvaren om detta. De flesta remissinstanser har förordat en ökad egenproduktion. Anledningen är att så många utländska program är undermåliga. Det är också där som det mesta underhållningsvåldet förekommer. Som sagts förut i dag är ett av de kulturpolitiska målen att motverka kommersialismens negativa verkningar. Det borde alltså vara självklart att gå in för en minskning av import av denna typ. En anledning att använda sig av mer främmande produktion är att den i allmänhet blir billigare. Utbildningsministern säger emellertid att det inte endast är av ekonomiska skäl som han är positiv till en så hög andel främmande produktion, utan han menar att man härigenom skall kunna ge den svenska publiken vidgade kontakter med skilda utländska förhållanden och miljöer. Det låter väldigt bra, men så fungerar det ju inte, utan det är nog snarare så att utbildningsministern i denna argumentation gjort en dygd av nödvändigheten. Han är inte beredd att ge Sveriges Radio erforderliga pengar, och så blir resultatet i stället detta att vi får en mängd relativt billiga men undermåliga program utifrån. Vi är rädda för en därmed följande förflackning av programutbudet. Vi noterar också att den ökade regionala produktionen kommer att ge möjligheter till ökningar av produktionen också i Stockholm. Från Sveriges Radios sida har man påpekat att det inte är möjligt att öka omfattningen av gestaltande program och annan tung produktion utan väsentligt bidrag från Stockholmsproduktionen. Den socialdemokratiska oppositionen i kulturutskottet menar alltså att Sveriges Radio måste ges ekonomiska möjligheter att öka egenproduktionen för att därigenom kunna motsvara sitt kulturpolitiska ansvar. Jag yrkar bifall till reservationen 8. Det har förvånat oss att utbildningsministern tagit så lätt på våldsskildringar och våldsinslag i TV-programmen. Han menar att inga entydiga slutsatser kan dras av publicerade undersökningar. Av utredningar som gjorts av Sveriges Radio kan vi emellertid inhämta så klara bevis, att vi finner det högst anmärkningsvärt att utbildningsministern kan ta ett så allvarligt problem med en klackspark. Än mer förvånande var det att finna, att kulturutskottets borgerliga majoritet inte heller ville ta kraftfullare tag i detta. Och nu har utskottsmajoritetens talesman, Per Olof Sundman, ivrigt försvarat propositionens svaga skrivning. Varför måste ni invänta så otvetydiga bevis? Varför är de här programmen så viktiga för er? Just den billigare, utländska produktionen har i TV medfört ett stort utbud av underhållningsvåld. Man kan fråga sig vad dessa program egentligen har försyfte, om de över huvud taget har något existensberättigande i vår TV. Det borde vara en självklarhet att skilja på underhållning och våld. Vi menar inte att Sveriges Radio skall skydda svenska folket från vetskapen om att det finns våld i världen. I nyhetsprogrammen är det nödvändigt för objektivitetens och informationens skull att visa på våldet här hemma och ute i världen. Men när man gör våldet till underhållning kommer vi i ett helt annat läge. Utbildningsministerns skepsis till trots är det alltså i dag väl dokumenterat att sådan underhållning är skadlig för barn och ungdomar. Av de utredningar som gjorts av forskare vid Sveriges Radio framgår det att huvuddelen av dem som tittar på TV är barn mellan 9 och 14 år. Det framgår också att det är barn med sociala problem som löper den största risken att påverkas av det importerade underhållningsvåldet. Barn med trasiga hemförhållanden ser helst på vuxenunderhållning, exempelvis de amerikanska och engelska serierna. De blir matade med idealbilder av främmande lyxmiljöer, glorifierat våld och förlegade könsroller. Det ligger i sakens natur att just dessa barn inte hindras av föräldrarna att se på program som är olämpliga för dem. I stället visar undersökningarna att dessa barn ser mycket litet på de speciella barnprogram som är tillrättalagda för dem. Inom TV 2 importerar man nu ca 70 96 av alla underhållningsprogram, och de egenproducerade blir allt färre. Den programforskning som hittills genomförts visar alltså att det är barn vilkas föräldrar har låg social status och dålig ekonomi som ser mest på TV. Det är också dessa barn som lättast blir påverkade av programmens innehåll. Just dessa barn ser speciellt mycket på våldsfilmer — och det gör också aggressiva, deprimerade och ångestladdade barn. Barn som känner otrygghet och har svårt med kontakter med jämnåriga är särskilt mottagliga för TV:s värderingar. Utredarna konstaterar också att TV-våldet har långsiktig påverkan. Våldsprogrammen gör de unga tittarna mer avtrubbade och likgiltiga än tidigare — man accepterar våldet som en lösning av konflikter. Det är alltså en skrämmande bild av TV:s makt och inflytande som målas upp i dessa undersökningar. Det framgår klart att det är barn som redan är i riskzonen som påverkas mest. En rad av dessa utlandsproducerade program innehåller helt enkelt andra värderingar än vad vi har här i Sverige. Detta är ett argument såväl för vad jag förut sagt om ökad egenproduktion som för vad jag nu vill övertyga kammarens ledamöter om, nämligen att riksdagen bör ge regeringen till känna vad vi sagt i vår reservation rörande underhållningsvåldet i televisionen. Jag yrkar därmed bifall, herr talman, till reservationen 9. I reservation nr 11 talar vi om vikten av bättre kontakt mellan Sveriges Radio och dess publik. Radioutredningen underströk vikten av detta, och i vår partimotion nr 1796, som det tidigare hänvisats till ett antal gånger i den här debatten, tar vi upp även denna fråga. Men det förslag om regionala publikråd som utredningen lade fram kritiserades av remissinstanserna. Man menade att det skulle bli en alltför tungrodd organisation och att ansvarsfördelningen skulle bli oklar. Utbildningsministern har heller inte gått på detta förslag och menar i stället att dotterföretagen årligen skall inbjuda moderbolagets ägare, dvs. folkrörelserna, pressen och näringslivet, till konferenser om den egna programverksamheten. Vi har i vår motion anslutit oss till vad Sveriges Radio föreslog i sitt remissvar, nämligen publikforum och de kontakter med organisationer, näringsliv och skolor som anordnas i anslutning till publikträffarna. Vi anser att det bör vara en uppgift för Sveriges Radio att finna formerna för att ytterligare fördjupa och förstärka publikkontakterna. Vad vi sålunda anfört föreslår vi riksdagen att ge regeringen till känna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 11.
Herr talman! Jag vill bara kort beröra vad Tyra Johansson sade om våldsprogrammen. Hon hävdade att våldsproblematiken avfärdas med en klackspark i propositionen och att också utskottsmajoriteten gör det. Det är ingen korrekt beskrivning. Vi intar — allihop i den här kammaren —- samma negativa hållning till underhållningsvåld i television och för den delen även på film och i seriemagasin. Den enda punkt där vi skiljer oss åt litet grand är när reservanterna säger att forskningen är helt enig om att våldsprogrammen har skadliga konsekvenser. I propositionen skrivs något försiktigare, nämligen att forskningens resultat icke är entydiga. Detta är en korrekt och seriös beskrivning. Jag vill gärna upprepa att videogramutredningen sedan ungefär ett år tillbaka ivrigt har sysslat med denna fråga och håller på att sammanställa material. Det beskriver också att forskningen icke är entydig. Men detta är ett oerhört stort och komplicerat område. En sak är vi alltså ense om: Det skall vara så lite våldsunderhållning som möjligt i Sveriges Radios program. Jag varnade också i mitt första inlägg för att, när man resonerar om våldsinslag i underhållningsprogram, överföra iakttagelser som har gjorts i Amerika på svenska förhållanden. Vi har en annan programpolitik här i Sverige och ett helt annat utbud av program. Det kan nämnas att vid en undersökning startad i Amerika 1972 —-jag har för tillfället glömt dess namn — skulle man undersöka våldsutbudet i ett antal radioföretags TV-program. Bland de uttagna radioföretagen var också Sveriges Radio. Sveriges Radios program måste dock uteslutas ur undersökningen, av det enkla skälet att det inte fanns tillräckligt med våldsinslag i programutbudet för att ta med programmen i undersökningen. Man brukar ibland tala om att man inte skall sparka upp öppna dörrar. Jag vill i detta sammanhang varna för att man anstränger sig alltför mycket att stänga dörrar som redan är stängda.
Herr talman! Det är ändå så, Per Olof Sundman, att forskningen numera är enig på ett helt annat sätt än förut, och det är därför denna debatt har blivit så mycket intensivare på senare år. Nu säger Per Olof Sundman att det är värre i Amerika, det går inte att jämföra osv. Men faktum är att det trappas upp mera här, och dessutom är det just amerikanska program med många våldsinslag vi får se mycket av. Jag förstår fortfarande inte varför ni är så rädda att ta i litet i denna fråga, som nu Per Olof Sundman säger att han tycker är viktig. Han säger att utbildningsministern också har tyckt det. Vi fick en bättre skrivning så småningom i utskottsbetänkandet, men ni ville ändå inte gå med oss så långt som att ge detta till känna. Jag förstår inte riktigt varför ni inte vill ta i, om ni verkligen är lika eniga som vi om att underhållningsvåldet måste tas bort så långt det går i TV.
Herr talman! Diskussionen är egentligen akademisk på den här punkten. Det är mycket möjligt att vi kunde ha enats om den skrivning som finns i den socialdemokratiska reservationen. Men jag tycker det ser litet lustigt ut om riksdagen ger till känna någonting som skrivs i propositionen.
Herr talman! Men, Per Olof Sundman, det sägs ju inte klart ut i propositionen. Man talar där om försiktighet m.m. Vi menade att det var för svagt skrivet — det var det som var felet.

Herr talman! När det gäller radions och televisionens fortsatta verksamhet finns det skilda meningar i en viktig fråga — den gäller den organisatoriska ramen för verksamheten — och därtill i en rad relativt obetydliga detaljfrågor. I flera fall är skillnaderna små, för att inte säga i det närmaste obefintliga. I något fall har i sak oväsentliga skillnader i den allmänna debatten tilldragit sig ett obegripligt stort intresse och tillmätts en stor betydelse som saknar all rimlig grund. Detta gäller förslagen till ändringar i radiolagen. Det ligger i sakens natur att debatten rör de frågor som man är oenig om. Detta kan då lätt tolkas så, att meningsskillnaderna om hur radiooch TV verksamheten i vårt land skall utformas är mycket större än de i själva verket är. — Det man är enig om glider man lätt över eller berör inte alls. Det finns därför skäl att notera att det nu råder allmän enighet om den väsentligaste av alla principer, nämligen principen om en fri och ansvarig rundradio i allmänhetens tjänst. Friheten knyter an till den demokratiska traditionens grundläggande idéer om fri opinionsbildning och vidsträckt yttrandeoch informationsfrihet. Markeringen av ansvaret betingas av den betydelse som etermedierna har i fråga om inte bara information och opinionsbildning utan också kulturverksamhet i vidare bemärkelse. Det förhållandet att vi nu — till skillnad från när radiofrågan vid tidigare tillfällen varit aktuell, senast 1966 — inte alls diskuterat frågan om ett från staten helt fristående radiooch TV-företag har märkligt nog inte alls uppmärksammats i debatten. Det är viktigt att konstatera att det råder allmän uppslutning kring tanken att radiooch TV-verksamheten i Sverige skall ske i allmänhetens tjänst. Detta förhållande utgör den viktigaste utgångspunkten när det gäller att ta ställning till relationen mellan staten och de företag som ges rätten att bedriva rundradioverksamhet.

Till detta kommer att den enda reella valmöjlighet en enskild människa har är att bestämma vilken knapp på radioeller TV-apparaten han eller hon vill knäppa på eller knäppa av. Någon möjlighet till andra initiativ finns inte. Däri består radions och televisionens stora begränsning. I ett system med en fri och i publicistiskt avseende oberoende radio och television ankommer det på programföretagen att utforma programmen inom de ramar som radiolagen och avtalen med staten ger. Dessutom förekommer allmänna uttalanden i såväl proposition som utskottsbetänkande som skall vara vägledande för programverksamheten. Det som främst karakteriserar de svenska radioföretagen är sålunda deras fria och oberoende ställning. Det är viktigt att notera att förhandsgranskning inte får förekomma, liksom att vi i framtiden får ett medelstilldelningssystem som garanterar största möjliga integritet. Allt detta förutsätter en vilja att följa de givna riktlinjerna och de gjorda överenskommelserna. Ansvaret är frihetens följeslagare. Den nu gällande radiolagen utgår ifrån den förutsättningen att Sveriges Radio har ensamrätt att avgöra vilka program som skall sändas. Denna ensamrätt skall enligt 6 § utövas opartiskt och sakligt. I det avtal som träffats mellan staten och Sveriges Radio och som mera i detalj reglerar verksamheten heter det i 8 § att bestämmelserna om opartiskhet och saklighet skall tillämpas ”med beaktande av att en vidsträckt yttrandeoch informationsfrihet skall råda i rundradion”. Radioutredningen har i sitt betänkande föreslagit att denna bestämmelse skall föras in i radiolagen. Utredningen anför två skäl: dels att den är viktig för tillämpningen av de grundläggande kraven på saklighet och opartiskhet, dels att den skall gälla alla programföretag som har sändningsrätt. Regeringen har följt radioutredningens förslag och föreslår sålunda att detta tillägg införs i radiolagen. Det är en viktig markering. Vad beträffar tillgodoseendet av kravet på opartiskhet i den föreslagna nya organisationen förhåller det sig så som här har påpekats av flera talare, att varje programbolag skall ha ansvar för att sändningsrätten utövas opartiskt och sakligt. Det innebär att ett program som sänds av ett programföretag inte kan balanseras av ett annat program, som sänds av ett annat programföretag. Detta är en naturlig konsekvens. Men det finns också skäl för en sådan tillämpning även inom den organisation som oppositionen vill ha. Man kan nämligen med fog fråga sig, om det är rimligt att ett klart partiskt program i TV som rör en kontroversiell fråga, t.ex. kärnkraftsfrågan, kan balanseras av ett program i radio, eller tvärtom. Det finns ju många som ofta ser på TV men sällan lyssnar på radio. Det finns också de som enbart lyssnar på radio. Man måste vidare räkna med att TV-n har en helt annan genomslagskraft än radion. Är det f. ö. rimligt att en TV-producent gör ett öppet partiskt program i den fromma förhoppningen att det eventuellt skall balanseras av ett eventuellt kommande program i radio? Det skulle ju innebära att endast tillfälligheter skulle medverka till att radiolagens bestämmelser efterlevs. Vad gäller de båda TV-kanalerna, så bör enligt föredragande statsrådet dessa jämställas i fråga om kraven på opartiskhet och saklighet. Det finns dock skäl att lägga märke till det påpekande som utbildningsministern gör i det att han framhåller att de båda kanalerna under vissa förutsättningar kan träffa överenskommelser om att balans skall åstadkommas mellan de båda kanalerna. I den socialdemokratiska reservationen 12 och i vpk-motionen, liksom i anföranden här i kammaren av bl.a. Georg Andersson och Eva Hjelmström, hävdas att detta skulle innebära en kraftig inskränkning av den reella yttrandefriheten och risk för att programmen skulle bli utslätade. Möjligheten att göra kritiska reportage och kontroversiella program skulle kraftigt beskäras, heter det. Dessa påståenden har därtill förekommit i framställningar av olika slag och i den allmänna debatten. Det märkliga är emellertid att några sakliga skäl för att resultatet verkligen skulle bli det befarade inte har framförts — så har ju inte heller skett i dagens debatt. Utskottet har därför följdriktigt framhållit att farhågorna saknar all grund. Ett partiskt program förutsätter skilda parter eller skilda meningar. Vad är det då som hindrar att man gör ett kritiskt och allt annat än utslätat program om en kontroversiell fråga — låt mig åter nämna kärnkraftsfrågan — och låter båda parter komma till tals, antingen i samma program eller i två program inom en inte alltför lång tidrymd? Varför skulle ett program bli utslätat, om båda parter i en stridsfråga får komma till tals? Det är väl snarare tvärtom. Vilket program blir mest utslätat, ett där Palme ensam — eller Fälldin ensam — lägger ut texten om energipolitiken eller ett program där de båda kombattanterna får mötas öga mot öga? Detta tal om risken för utslätade och menlösa program har nu pågått i månader utan att man gett några sakskäl — det är på tiden att vi får höra argumenten. Det bör också observeras att objektivitetskravet faktiskt sedan länge i vissa fall tillämpas också på enskilt program. Detta gäller bl.a. rätt till medverkan på grund av ämnets art, t.ex. i debatt mellan politiska partier — radion får ju inte utesluta något av partierna. Det gäller tillfälle för part att bemöta kritik i samma program och ensidig framställning i fristående program. I Lars Bergmans bok Radionämnden anser .

Herr talman! Jag tänker inte närmare diskutera Gunnar Richardsons inlägg. Vi har redan i tre debattronder behandlat opartiskheten, demokratin och integriteten. Helt kort vill jag bara uppmana Gunnar Richardson att i fortsättningen lyssna till vad som tidigare sagts här i kammaren. Då skulle han inte behöva upprepa tidigare inlägg av borgerliga ledamöter och inte heller kunna påstå att enigheten är total här i kammaren. Även hans eget uttalande ger belägg för att enigheten inte är total. I dessa frågor finns det två linjer. Här finns en linje som är företrädd av borgarna, där man vill inskränka på yttrandefriheten och där man menar att t.ex. rätten till arbete inte ingår i begreppet demokrati. Här finns en andra linje som är företrädd av vänsterpartiet kommunisterna och också av socialdemokraterna, vilka vill slå vakt om yttrandefriheten och lägga en vid innebörd i begreppet demokrati.
Herr talman! Huvudprincipen för Sveriges Radios verksamhet bör vara kravet på opartiskhet. Från detta krav gör man vissa avsteg. Ett rekommenderat avsteg är att partiskt ta ställning för det demokratiska statsskickets grundidéer. Det innebär i praktiken inte någon insnävning i förhållande till de nuvarande bestämmelserna, utan det innebär en precisering. Vi måste utgå från att det kan vara rimligt att i vissa sammanhang fästa uppmärksamheten på de sidor av ett begrepp som har särskild relevans i ett visst sammanhang, och det gäller just i det här sammanhanget. Det mest relevanta är inte att i en radiolag nämna att till det goda i samhället hör rätten till bostad, rätten till arbete m.m. Det väsentliga är vad man här tagit fasta på, nämligen den fria åsiktsbildningen, den allmänna lika rösträtten, de fria och hemliga valen. Lagen ingår i ett kulturpolitiskt sammanhang, inte i ett bostadspolitiskt sammanhang.
Herr talman! Jag har, Gunnar Richardson, inte påstått att rätten till arbete skall skrivas in i radiolagen. Jag har påstått att rätten kan innefattas i begreppet de demokratiska värdena, däremot inte i begreppet det demokratiska statsskicket. Däri ligger skillnaden. Om Gunnar Richardson inte har förstått det vid det här laget, vill jag bara beklaga det.
Herr talman! Jag nämnde ytterligare ett exempel på oprecis innebörd, som kan ligga snubblande nära. I det internationella språkbruket möter vi begrepp av typen folkdemokrati; man gör anspråk på att betraktas som en demokratisk stat, men i själva verket är det fråga om dess motsats, nämligen diktatur. Bl. a. av den anledningen finns det skäl att markera att det handlar om det demokratiska statsskickets grundprinciper. Jag vill dock återigen betona att det inte här gäller teknik eller form. I den propaganda som förts fram har man nämnt detta, t.o.m. i Sveriges Radio. I ett luncheko i slutet av förra veckan talade man om det nya förslaget. Man använde begreppet det demokratiska styrelseskickets former. Det var en förfalskning av vad regeringsförslaget innebär.

Herr talman! I vår motion 1796 yrkar vi bl.a. att utbildningsradion skall ges en fri och självständig ställning som eget företag. Motiven härför är att utbildningsradion får sina medel direkt ur statsbudgeten, att skattebetalarna står för dess ekonomi och att dess uppgift är andra än Sveriges Radios. Utbildningsradion skall efter egna förutsättningar och med egen ekonomi, men i fri samverkan med Sveriges Radio och med möjlighet att använda SR:s resurser, fullgöra sina utbildningspolitiska uppgifter. Dessa uppgifter tror vi socialdemokrater att utbildningsradion bäst fullgör som eget företag och på eget ansvar och medan samhället garanterar friaste möjliga ställning. För att detta företag skall kunna utvecklas på rätt sätt behövs emellertid en betydligt starkare ekonomi. Denna uppfattning delas av de flesta remissinstanserna. Vi kommer fortsättningsvis att verka för detta. I radiopropositionen föreslår också utbildningsministern att kvalificerade teaterprogram, vilka är ekonomiserade genom det statliga budgetarbetet, bör göras tillgängliga för en större publik. Detta kan ske genom s.k. transmittering via etermedia, radio eller TV. Vi delar denna uppfattning. Repertoaren vid våra institutionsteatrar måste göras tillgänglig för den breda allmänheten, som genom sina skatter ytterst bär upp kostnaderna för den. Sveriges Radio är en resurs som kan bidra till detta, men det innebär också problem. At överföra innebär konstnärliga problem som måste lösas och vilka man måste beakta, om man vill stå för det kvalitetskrav som utbildningsministern själv uppmärksammat på annan plats i sin proposition. Kan dessa problem lösas utan att man får en teaterform för en ”elit” eller en A-publik, och en annan av lägre dignitet för ”folket” eller en B-publik, så ingår denna transmission som en självklarhet bland övriga kulturutbud i vår kulturpolitik. Den kan då omfatta hela fältet av angelägen scenteater, inte bara institutionsteatrar av typ. Dramaten och Operan i Stockholm. På dessa villkor och med beaktande av det därmed förenade experimentoch utvecklingsarbetet är vi, herr talman, beredda att tillstyrka försöksverksamhet med överföring av angelägna scenteaterutbud till etermedia. Jag går nu, herr talman, över till att tala om närradion och dess naturliga koppling till lokalradion. Lokalradion skapades nyligen för att tillfredsställa medborgarnas krav på ökad information och debatt om det lokala skeendet. Tanken var att medborgarna skulle få ett medium varigenom de bättre skulle få insyn i det samhälle där de har sin vardag. Genom sin existens skulle lokalradion skapa ytterligare förutsättningar för en fördjupad debatt i samhällsfrågorna. Den skulle fördjupa demokratin. Den skulle verka för de mål utbildningsministern nu säger att närradion också skall verka för. Lokalradion har nu varit i gång i ett år. Förutsättningar har skapats för att nå målen enligt propositionen. Programutbudet har börjat finna sina rätta former. Medarbetarna har börjat lära sig tekniken och dess närhet till människor och problem. Man kan, med mer medel och stöd från beslutsfattarnas sida, börja röra sig framåt, utvecklas. Därmed har denna radioform också kunnat börja ge allt fler enskilda och grupper i samhället den röst utbildningsministern nu talar om att närradion skall ge. Knappt har allt detta börjat ske, helt enligt riksdagens och folkets uttalade önskningar och beställningar, så kommer utbildningsministern springande med sin närradio. Frågan uppstår osökt: Vad ligger bakom ivern att berika allmänheten med idén om närradion? Vilka grupper kan man inte ge en röst i lokalradion? Vilka grupper vill man egentligen ge en röst i närradion? Sanningen är ju den att ingen krävt någon närradio! Sanningen är ock så att många varit skeptiska och att de flesta remissinstanser uttalat sig för att lokalradion skall få utvecklas i fred framför närradion. Risk finns nu att två medier kommer att konkurrera om samma lyssnare och med likartade uppgifter och målsättningar men med helt olika förutsättningar — till glädje för vem och på vilkas uppdrag? Man måste ställa sig dessa frågor inför den situation som uppkommer om propositionen antas utan inskränkningar. Regeringen delar upp SR i fyra företag och skriver avtal om programverksamheten med vart och ett av dem för sig. Nyss stod utbildningsministern här i talarstolen och förklarade att friheten inte behöver motiveras; det är inskränkningen som skall motiveras. Så kan man naturligtvis säga. Men om varje företag för sig skall svara för sitt programutbud med iakttagande av opartiskhet och saklighet måste redan detta i sig — som tidigare har påvisats —- innebära en inskränkning. Hur vill Jan Erik Wikström motivera den? Man kan ikonsekvensens namn experimentera i tanken och gå ännu längre i den dividerande inskränkning som Jan-Erik Wikström planerar i sin proposition. Lokalradion producerar i dag program vid 24 olika stationer. Teoretiskt hörs dessa stationer inte utanför sina sändningsområden. Egentligen innebär Jan-Erik Wikströms krav på opartiskhet att vardera stationen då skulle klara sin egen saklighet och opartiskhet inför sin publik, precis så som nyss sades här i talarstolen. Därmed skulle det också behövas 24 olika avtal, ett för vardera lokalradiostationen. Ett partiskt program i Luleå kan ju knappast balanseras av ett annat partiskt program i motsatt riktning i t.ex. Göteborg — i varje fall inte om man anlägger de krav och motiveringar som Jan-Erik Wikström nu talar om. Ministern säger ju i företalet till propositionen att ”programmen skall balanseras mot varandra inom ramen för varje programföretags utbud”. Emellertid finns det en möjlighet för utbildningsministern att ta sig ur dilemmat. Regeringen har ju i dag majoritet, och ni gör som ni vill. Det betyder väl i det här sammanhanget att ni inte frånträder divideringen i fyra företag, men det hindrar inte i och för sig att ni tecknar ett enda avtal med moderföretaget om programutbud och programpolitik och låter frihet och ansvar dväljas inom detta avtal för hela området. Då får företagen som nu möjlighet att balansera sina utbud över hela fältet — något som det hittills inte funnits anledning att klaga över. Tvärtom! Under åren har ju utvecklats en värdefull form för balansering av den utomordentligt svåra frågan om frihet och ansvar. Herr talman! När vi till sist ändå går med på att uppta försöksverksamhet med närradion så är det under uttalande av starka betänkligheter. Här skall man nu bygga ut ett medium i vilket ingen balans skall garanteras — i enlighet med i övrigt uttalade krav i propositionen — och som Jan-Erik Wikström så vältaligt argumenterade för här. I denna s.k. allemansradio skall råda något slags total frihet. Jag frågar nu bl.a. Georg Andersson: frihet — för vem, för vilka? För den enskilde lyssnaren måste det bli en bisarr upplevelse att den ena stunden lyssna till ett balanserat och sakligt program — med propositionens krav kan det bli fråga om ett nogså försiktigt och välfriserat utbud — och i nästa ögonblick få ta del av ett s.k. närradioprogram. I denna frihet att bruka ett medel som kräver utstuderad teknik, kunskap och pengar döljs många problem. Den intima rösten och det intensiva tonläget, som herr Wikström talade om förut här, kan vara ett stundens barn och ett spontanitetens uttryck — men det är oftare ett välregisserat och tekniskt avancerat medel i händerna på dem som har makt och pengar bakom sig. Vi i kulturutskottet som deltog i USA-resan häromåret för att studera etermedia och eterpolitik gjorde nog så intressanta iakttagelser på detta område däröver. En allemansradio i god kommunikation med lokalradion och under dess programansvar kan säkert utvecklas i tjänst hos folket och till försvar för de demokratiska värdena. Men en s.k. fri allemansradio i händerna på starka och medvetna organisationer och grupper eller utnyttjad av kommersiella krafter kommer inte att göra det. Och det är naivt att tro att en fri allemansradio skulle lämnas i fred av dessa krafter. Här gäller i hög grad herr Wikströms egna ord, sagda här alldeles nyss: Etermedid hotas främst genom sin egen genomslagskraft — sin dominans. Det är de redan resursstarka och medvetna som med sina maktanspråk främst inser detta. Det blir också dessa som främst kommer att gripa detta medel om vi inte ser upp. Vad jag här har sagt om närradion bör självfallet också gälla när-TV. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de 17 reservationer som vi har fogat till utskottets betänkande.

Herr talman! Låt mig till att börja med påtala den egendomliga konstruktionen av dagens talarlista, som gör att det är först efter nära fem timmars debatt som en moderat ledamot av denna kammare ar möjlighet att delta i diskussionen. I dag har kammarens ledamöter en ganska sällan återkommande möjlighet att debattera hela den verksamhet som bedrivs i svensk radio och television. Kulturutskottet har också under arbetsamma vårveckor utarbetat ett betänkande som följer tätt intill propositionen. Innan jag går in på ett par speciella områden i utskottets betänkande vill jag gärna anlägga några allmänna synpunkter på programverksamheten. Sveriges Radio har ett stort ansvar när det gäller att ge publiken såväl saklig information som kvalificerad underhållning. Hur man lever upp till detta ansvar är en fråga som diskuteras flitigt av såväl kritiker som allmänhet och radions anställda. Man kan i det här sammanhanget ställa frågan: Tänker de ansvariga på Sveriges Radio på att de verkligen bör vara Sveriges radio och inte bara Sveriges Radios radio? Kanalkonkurrensen i TV tycks ha medfört att man jagar höga tittarsiffror medan man samtidigt anklagar publiken för att bara vilja se underhållningsprogram. Det senare vill man utesluta genom att förhindra s.k. slalomåkning mellan kanalerna. De samhällsprogram som man anser att publiken skall ta del av består ofta av ensidig samhällskritik. Kanske beror det inte bara på publikens dåliga smak utan också på programmens dåliga kvalitet och ensidighet att man hoppar över samhällsinformationen och debatterna. Jag tycker att vi skall fundera litet över den frågan. Kraven på objektivitet och saklighet gör att det fordras god vilja och gott omdöme från de ansvarigas sida. Kvaliteten på den underhållning som bjuds oss är heller inte alltid sådan som den borde vara med de resurser som Sveriges Radio ändå förfogar över. Men kanske är den bistra verkligheten att vi i vårt lilla land har en brist på skapande begåvningar på det här området. För mig får gärna tusen satiriker blomma, om bara det som flödar från deras pennor är elegant satir och inte bara perfida personangrepp. Den dramatiserade journalistik som så ofta presenteras på våra teatrar frestar mig ibland att tro att vi kanske inte har så stora reserver av kreativitet. Därför tycker jag att statsrådet gör rätt i att framför allt satsa på kvalitet och låta andelen inhemsk produktion t. v. behållas på nuvarande nivå. Att erbjuda publiken större valfrihet måste vara en viktig uppgift för Sveriges Radio. Jag tycker inte man skall vara rädd för att låta tittarna och lyssnarna själva avgöra vad de vill se och höra, och tycker inte att man skall försöka begränsa utbudet. Skall det vara så mycket svårare för den enskilda människan att avgöra om hon vill se ett program eller ej, än det är för medborgaren att lämna sin röst på valdagen? Valfrihet i stället för omyndigförklaring är vad publiken sätter värde på. Låt mig som en sammanfattning av dessa funderingar citera ett uttalande av den kloke TV-recensenten Urban Andersson.

Jag är övertygad om att den största delen av Sveriges Radios anställda är skickliga yrkesmän, som sätter en ära i att göra goda program. I propositionen har understrukits vikten av kvalitet, behovet av kvalitetsförbättringar. Föredraganden nämner här nyckelorden professionalism, tillgänglighet, förnyelse, variation och bredd. Jag har observerat att utbildningsministern just har utkommit med en samlingsvolym av tal som han givit titeln ”Frihet, mångfald, kvalitet”. Låt mig berätta att när en arbetsgrupp i moderata samlingspartiet förra hösten gav ut en programskrift om moderat kulturpolitik, så angav vi i inledningen tre nyckelord: frihet, mångsidighet, kvalitet. Det gläder mig att konstatera att utbildningsministern delar vår uppfattning. Radioutredningen utvecklade ganska utförligt rundradions kulturella ansvar, vilket skulle gälla att tillgodose behovet av underhållning, att spegla utvecklingen inom kulturområdet och att bedriva en egen skapande verksamhet. Hittills har i synnerhet TV försummat vissa sektorer av kulturlivet. I det här sammanhanget tas frågan om transmissioner upp, dvs. TV inspelningar av teaterföreställningar. Det finns självfallet både föroch nackdelar med en sådan överföring. På teatrarna finns ett visst motstånd, därför att man tror att det konstnärliga resultatet blir sämre. En scenföreställning där man som på Operan eller Dramaten spelar för en salong och tre rader kräver ett annat utspel än den intimare TV-teatern. Inspelningen kan vara störande för den publik som inspelningskvällen besöker teatern, men kan å andra sidan kanske också vara en särskild krydda. Fördelarna är bl.a. att publiken känner sig vara närvarande vid den aktuella föreställningen — jag menar då TV publiken runt om i landet. På teatrarna är man också väl medveten om den stora uppskattning som tittarna runt om i landet känner över att få vara med om sådana evenemang. Jag tycker därför att man med glädje kan instämma i statsrådets förslag att det nya TV-företaget bör eftersträva att teckna avtal med teatrarna, i första hand Operan och Dramaten. Jag tycker det är helt naturligt att samarbetet i första hand skall gälla just dessa två teatrar. Man är ute i landet väl medveten om de stora statliga bidrag som ges dessa teatrar, vilkas repertoar man så sällan har möjlighet att ta del av. Det är av olika skäl önskvärt att deras verksamhet kan komma fler till godo. I utskottets betänkande har också understrukits det som sägs i propositionen — att samarbete också skall kunna ske med regionala teatrar, riksteaterensembler och fria teatergrupper. Däremot anser jag inte att det finns behov av en försöksperiod, vilket föreslås i en socialdemokratisk reservation. Jag tror att både fördelar och nackdelar är väl kända och att tekniken redan kan bemästras. Låt mig sedan övergå till att tala om en av de publikgrupper som särskilt skall beaktas i programverksamheten. Jag tänker på våra minoriteter och invandrare, för vilka propositionen föreslår förstärkta insatser. Här behövs det information om det svenska samhället, men också i stor utsträckning program som hjälper våra språkliga minoriteter att behålla sitt språk och sin kultur. Det finns redan återkommande program för finländare och jugoslaver, liksom också för greker och turkar. Självfallet är det viktigt att man tillgodoser behovet för de stora grupperna, men dessa har å andra sidan genom sina starka egna organisationer möjligheter till kontakt och sammanhållning. Svårare är det för mindre och spridda minoriteter, och det är viktigt att också de behoven tillgodoses. I en motion har Margaretha af Ugglas och jag fäst uppmärksamheten på de ca 30 000 balter som finns här i vårt land. Det var länge en allmän uppfattning att dessa hade inpassats i det svenska samhället och därför inte skulle komma i åtnjutande av anslag från olika myndigheter. Den inställningen har nu brutits. Den baltiska minoritetsgruppen har, samtidigt som de flesta lärt sig svenska, under sin vistelse i vårt land gjort stora ansträngningar för att uppehålla sitt språk och sitt kulturarv. De har givit ut egna tidningar och tidskrifter, tryckt egna böcker, startat egna skolor. Ett visst samhällsstöd har på senare år kommit dem till del. Men Sveriges Radio har intagit en kallsinnig attityd till framställningar om radiooch TV-program för dessa grupper. Och ändå är ju balterna en grupp människor som är avskurna från alla förbindelser med sina gamla hemländer och därför har särskilda svårigheter att bevara sin kultur. När man emellertid i upprepade framställningar har vänt sig till Sveriges Radio med begäran om en kvart i veckan har man fått ett bleklagt nej. Såväl för äldre, isolerade personer ur dessa grupper som för andra och tredje generationer av balter skulle ett radioprogram på deras hemspråk betyda oerhört mycket. Det är därför glädjande att utskottet ställt sig så positivt till vår motion och att riksdagen nu föreslås ge regeringen till känna vad som anförts beträffande minoriteter och invandrare. Speglar TV verkligheten? är en fråga som ofta kommer upp till diskussion. Det är visserligen sant att katastrofer ofta inträffar, att krig, förstörelse och våld finns i vår värld, men denna verklighet blev aldrig förr så påträngande som när vi dagligen möter den i TV. De här inslagen kan ge barn och ungdom en känsla av hopplöshet, av livsångest. Vi vuxna, avtrubbade människor kanske inte riktigt inser barns fruktansvärda ångest, som kan utlösas också av annat än våldsprogram. Såväl konstitutionsutskottet som kulturutskottet har tagit upp frågan om våld i TV. Båda utskotten ansluter sig till den inställning som visas i propositionen. Kulturutskottet uttalar också: ”Enligt utskottets mening är det en oavvislig skyldighet för programföretagen att låta programutbudet präglas av stor försiktighet när det gäller våldsskildringar och våldsinslag. I alldeles särskild grad bör försiktighet iakttas när det gäller program som är avsedda för barn eller som genom sin placering kan beräknas bli sedda av barn.” Detta uttalande borde tillfredsställa riksdagen utan något särskilt tillkännagivande. Under senare år har det forskats både här i Sverige och ute i världen om hur våld på TV kan påverka barn och vuxna. En tidningsartikel nyligen som rapporterade om forskning i USA hade rubriken: ”Snälla TV-program gör mannen trevligare hemma.” Man hade delat in män i olika grupper, som under en vecka fick se bara en viss sorts program. Det visade sig att underhållningsgruppens tendens till aggressivt uppträdande minskade under veckan, medan våldsprogramstittarna var lika aggressiva som vanligt och uppträdde lika sårande. Det är männens hustrur som har uttalat sig om deras beteende. Och inför det resultatet ville man väl gärna säga till det nya programbolaget: ”Snälla TV, tänk på att kanske de svenska männen också kan bli trevligare i de svenska hemmen!” Herr talman! Jag yrkar på alla punkter bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Frågan om närradio och när-TV är sannerligen inte någon ny fråga. Redan 1960 års radioutredning framlade ett enhälligt förslag om särskild rundradio. Trots att den inte ingick i direktiven, fann den senaste radioutredningen denna fråga så betydelsefull att den gjorde en skiss till en särskild ljudradio-TV. Propositionens förslag till utredning och försöksverksamhet beträffande vad som för enkelhetens skull nu kallas närradio och när TV bygger i allt väsentligt på denna skiss.

Konstitutionsutskottet och kulturutskottet tillstyrker nu propositionen, alltså att en försöksverksamhet med närradio sätts i gång. En parlamentarisk utredning får i uppdrag att lägga upp försöksverksamheten och närmare analysera de problem som sådana sändningar kan aktualisera. Utredningen skall lämna förslag på hur en permanent verksamhet med närradio och när TV skall se ut. I den socialdemokratiska reservationen säger man nej till regeringsför slaget och vill i stället ha en försöksverksamhet med en utvidgad lokalradio — alltså en försöksverksamhet inom den allmänna rundradions ram. Detta går rakt emot tankarna i radioutredningen. Där sade man enhälligt att det finns behov på det lokala planet som inte tillgodoses av den allmänna rundradion och som enligt utredningens mening inte kan tillgodoses av denna.

Det innebär emellertid inte att man går ifrån den syn på radiooch TV-verksamheten som benämns ”public service broadcasting” och som innebär ett uppdrag från samhällets sida att sända rundradio i allmänhetens tjänst. Utredningen konstaterar enhälligt att det är väl förenligt med en sådan syn att ett avgränsat område förbehålls annan programverksamhet än sådan som bedrivs på statligt uppdrag. Närradion är alltså en helt annan sorts radio än riksoch lokalradion. Den ingår inte i något statligt nät av radiosändare, och den får inte ett öre av licenspengarna. Därför är det en omöjlighet, som utskottets ordförande framhöll i sitt inledningsanförande, att utskottet skulle vilja inskränka på lokalradion till förmån för närradion. Närradion utgör en möjlighet för lokala grupper av olika slag att använda sin yttrandefrihet. Verksamheten leds av dessa grupper, som också skall bekosta den. Sändarna är mycket svaga, och de som medverkar i programmen skall inte påräkna någon ersättning. Beträffande ansvarighet gäller samma regler som för pressen. Kommersiell reklam är förbjuden. Det är alltså här fråga om en ren amatörism. Om det nu finns intresse hos grupper av lyssnare kan närradion bli ett värdefullt tillskott till det kulturella utbudet. Den kan också komplettera den reguljära radions masskommunikation med en närkommunikation. Skulle då inte — som socialdemokraterna tycks mena i sin reservation — lokalradion kunna fylla den funktionen? Ja, visst kan lokalradion gå in med reportage och diskussioner som gäller ett mycket avgränsat geografiskt område, men det är mot dess principer att kontinuerligt följa vad som sker inom varje sådant område. Dessutom är det ju omöjligt av ekonomiska skäl. Närradions kostnader blir bara en bråkdel av lokalradions. Detta är helt förklarligt, eftersom lokalradion är och skall vara en professionellt utformad radio, under det att närradion innnebär en amatörverksamhet. Dessutom ger närradion de enskilda grupperna möjlighet att sända på sina egna villkor, vilket ju inte gäller inom lokalradion. Där är det lokalradion som prövar om programmet blir ”tekniskt, juridiskt och programmässigt försvarbart”. Utskottet är positivt till lokalradion och till dess försök med ”allemansradio”. Men ”allemansradion” tillhör lokalradion, och den verksamheten är alltså av en helt annan karaktär än den närradio som utredningen och propositionen föreslår. Så i verkligheten innebär ett bifall till s-reservationen helt enkelt rent avslag på förslaget om närradio. Det har i motioner och även i denna debatt uttryckts en del farhågor i fråga om närradion. Det har anförts att den skulle kunna bli en tätortsradio, eftersom frekvenserna inte skulle räcka till. Men det intressanta är ju att under beredningens gång har man funnit att tillgången på frekvenser är avsevärt större än vad man tidigare trodde, och den kommer att ytterligare ökas inom en nära framtid.

Den kan stimulera till sådana kulturaktiviteter ute i bygderna som vi i kulturutskottet så ofta har efterlyst. Vidare har det framförts att kostnaderna skulle bli så höga att endast penningstarka organisationer skulle ha råd att sända. På grund av den låga sändareffekten och framför allt de frivilliga insatserna blir kostnaderna emellertid överkomliga — sändarnas räckvidd blir bara ca 5 km. Under försöksverksamheten kan televerket tillhandahålla en sändare till en total årskostnad av 7000 kr., och den sändaren kan ju delas av flera grupper. Studioutrustningen är mycket enkel. Televerket har beräknat anskaffningskostnaden till ungefär 35 000 kr., men den kan också bli avsevärt lägre. Studioutrustningen kan ofta placeras i ett vanligt sammanträdesrum, och även den kan ju användas av flera grupper. Farhågorna för att reklam skulle smyga sig in är överdrivna. I propositionen stryker utbildningsministern tydligt under att det inte får förekomma reklam. Dessutom är ju den begränsade räckvidden för sändningarna och verksamhetens frivilliga karaktär i sig själv ett skydd mot kommersialismen. En överträdelse av förbudet innebär också att tillståndet dras in. Eftersom nu samma regler i princip skall gälla som för pressen, med undantag för reklamen, finns det inga krav på åsiktsbalans. Däremot finns behov av skydd för personlig integritet och kontroll av sakuppgifter. I motioner har förslagits att radionämnden skall kunna pröva programmen i detta hänseende. I propositionen tas också denna fråga upp där det sägs: Även om alltså, i likhet med vad som gäller för pressen, inga bindande etiska regler föreskrivs är det givet att den sändande sammanslutningen bör ålägga sig krav på kontroll av sakuppgifter, på skydd för personlig integritet och på att lämna beriktigande av felaktiga sakuppgifter. Tlikhet med konstitutionsutskottet anser kulturutskottet att regeringen bör pröva motionärernas förslag i detta avseende. Det kan göras med ledning av resultatet av försöksverksamheten. Det är, herr talman, naturligt att en ny verksamhet möts med många frågetecken och farhågor. Utskottets förslag innebär en möjlighet att genom praktiska försök pröva om den tanke som två radioutredningar varit överens om är riktig. Man binder inga stora ekonomiska eller personella resurser under försöksverksamheten. Riksdagen kommer alltså att vara helt fri att ta ställning till frågan om en eventuell permanent närradio när ett utredningsförslag i en framtid föreläggs den. De principiella frågorna har diskuterats i årtionden. Den tekniska utvecklingen har underlättat en lösning av frågan. Det är bara genom praktiska försök som vi kan gå vidare. Låt oss därför göra det. Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på den socialdemokratiska reservationen på denna punkt.

Herr talman! Jag vill gärna kommentera en del av mina motionskrav. 1960 års radioutredning föreslog ett system med treåriga, rullande verksamhetsplaner. Tyvärr genomfördes aldrig detta förslag av den dåvarande regeringen. Erfarenheten har sedan dess visat på behovet av att vidta effektiva åtgärder för att skapa bättre möjligheter till långsiktig planering. I direktiven till 1974 års radioutredning sade departementschefen: ”De sakkunniga bör överväga former för medelstilldelningen till Sveriges Radio så att långtidsplaneringen underlättas utan att för den skull statsmakternas möjligheter att bestämma utvecklingstakten för radiooch TV-verksamheten begränsas.” Radioutredningen utformade ett system utifrån dessa två krav. Resultatet blev identiskt med utredningsförslaget för 1960 års radioutredning: treåriga rullande verksamhetsplaner. Remissinstanserna var över lag eniga med utredningen på den här punkten. Många trodde att något äntligen skulle bli gjort åt de problem som systemet med ettåriga budgetar skapat. Alla som ägnat den minsta tanke åt Sveriges Radios problem måste kunna sätta sig in i de olägenheter som ett sådant budgetsystem innebär för Sveriges Radio med dess långsiktiga produktionsbeslut och åtaganden. Men regeringen är lika fullt beredd att göra om det gamla misstaget att inte genomföra förslaget med rullande treårsplaner. Argumentationen blir inte bättre av att vi enligt utskottets talesman skall läsa det hela som att det kommer. Än obegripligare blir det bara. Det konstiga är att förslaget har avvisats med motiveringen att det skulle bli för dyrt i nuvarande ekonomiska situation. Det är verkligen ett obegripligt argument. I verkligheten skulle det naturligtvis inte bli ett öre dyrare att driva Sveriges Radio med en rullande verksamhetsplan. Tvärtom skulle kanske de planeringsvinster som ett sådant system medför ge en motsatt effekt. I varje fall skulle det innebära stora fördelar för Sveriges Radio. Enligt förslaget skall Sveriges Radio till varje års anslagsframställning utarbeta alternativa treårsplaner för verksamheten. Dessa verksamhetsplaner skall alltså vara rullande, i den meningen att de varje år kompletteras med intäkter, kostnader och verksamhetsplaner för ett nytt år. Statsmakterna har med detta system full möjlighet att varje år pröva verksamheten och besluta om medelstilldelningen. Sedan planen fastställts skulle Sveriges Radio och televerket ha frihet att fatta beslut inom ramen för planen. De skulle då också ha möjlighet att skjuta utgifter över budgetårsgränsen. Det är fullständigt obegripligt att utbildningsministern ännu en gång avstår från att lösa denna planeringsfråga, när vi i utredningen har pekat på en lösning som utbildningsministern själv säger sig vara sympatiskt inställd till och trots att det saknas något hållbart argument för att avvisa förslaget, eftersom det här systemet också går att applicera på det organisationsförslag som utbildningsministern har presenterat. Erfarenheterna har i många år sagt att denna förändring måste genomföras, och det är också en bedömning som remissinstanserna gör. På denna punkt får man verkligen hoppas att utbildningsministern får bakläxa av riksdagen. När det nuvarande tvåkanalsystemet infördes i TV varnade många för att det som kallades ”stimulerande tävlan” i praktiken skulle bli en jakt efter höga publiksiffror i stället för tävlan om kvalitet. Det har också många gånger visat sig att det fanns en hel del fog för de farhågorna. I Sveriges Radios egen utvärdering av TV-verksamheten under åren 1969-1974 visade det sig bl.a. att de intervjuade producenterna inte upplevde någon stimulerande tävlan utan just en jakt på publiksiffror. Det är naturligtvis en överloppsgärning att påpeka det stora ansvar som Sveriges Radio har på grund av sin fasta förankring i allmänhetens vardag. TV-tittandet är den dominerande kvällssysselsättningen. Fyra av fem invånare lyssnar på radio och ser på TV varje dag. Den enskilde ägnar i genomsnitt mellan en och två timmar per dag åt TV. Det är också helt klart att etermedierna har en genomslagskraft som saknar motsvarighet. En nyligen genomförd undersökning visar att det absolut vanligaste samtalsämnet på jobbet är vad man såg på TV dagen innan. Hela tanken med en renodlad kanalkonkurrens var egentligen dödfödd från början, helt enkelt av det skälet att den är orättfärdig mot publiken. Det som i stället behövs är en samordning av hela programverksamheten både när det gäller ämnesvalet och sändningstiderna. Sveriges Radio tvingades också successivt förändra principerna för koordinationen efter 1966 års beslut, bl.a. därför att man fick utomordentligt hårda publikreaktioner. Med det uttalade syftet att öka publikens valfrihet förordade man i 1966 års proposition, att för att programenheterna skall få den självständighet som är önskvärd bör samordningen av programplaneringen i princip begränsas till fördelning av sändningstider på olika huvudkategorier, exempelvis nyheter, underhållning, teater etc. Med en sådan ordning uppnås att program av samma typ inte sänds på samma tid samt att man får gemensamma utoch ingångar mellan programmen. Till sina grunddrag upprätthölls denna samordningsprincip fram till hösten 1972. Men ganska snart visade publiksiffrorna oroande tendenser. TV publiken utnyttjade i stor utsträckning valfriheten till att undvika de informativa programmen och uppsöka underhållningsprogrammen. När alltså Sveriges Radio sökte genomföra den av statsmakterna rekommenderade valfriheten blev effekten sjunkande publiksiffror för de informativa programmen. Ingrid Diesen hade den filosofin att kvaliteten i programutbudet berodde på dålig vilja hos Sveriges Radios medarbetare att uppfylla kraven i bl.a. avtalet. På annat sätt kan man inte tolka påståendet att de informativa programmen genomgående var ensidiga. Men det kostar pengar att göra bra program. När resurserna är knappa är det därför — till gagn för publiken — nödvändigt att planera utbudet. En renodlad kanalkonkurrens av det slag som infördes genom 1966 års beslut innebär mindre möjligheter till ämnesmässig bredd och täckning än i ett samplanerat system. Det är därför enligt min mening nödvändigt att inför dagens beslut starkt ifrågasätta de luddiga skrivningar om samordning som finns i betänkandet och i propositionen. Radioutredningen fann att en grundläggande koordination är helt nödvändig, och i den slutsatsen instämde många remissinstanser. Men i propositionen finns inga förändringar gentemot 1966 års beslut. Kanalkonkurrensen skall bestå, helt utan modifieringar. I radioutredningen föreslog vi att samordningen skulle läggas direkt under företagsledningen. Utbildningsministern har inte kunnat gå på den linjen av ett mycket enkelt skäl: Han vill inte ha någon företagsledning, han har slagit sönder organisationen och inte heller när det gäller TV-verksamheten är han intresserad av någon samordning. Utbildningsministern är så rädd för det han kallar toppstyrning, att varje tanke på samordning faller samman av det skälet. Enligt utskottsmajoriteten är det i denna fråga en gradskillnad mellan min uppfattning och utskottets. Det är alldeles fel. Det rör sig inte om någon gradskillnad. Ni är helt enkelt oeniga i sakfrågan. I propositionen är man inte intresserad av att förändra synen på konkurrensen mellan kanalerna. Tvärtom slår man på nytt fast principen om att det skall vara två konkurrerande kanaler. Sedan hoppas man att det skall ske något slags samordning. Men hur denna samordning skall ske och vilken sorts samordning det skall vara vet ingen. När då utskottet talar om att mitt krav på samordning blir tillgodosett vid en händläggning av samordningsfrågorna på det sätt som avses i propositionen, så förstår jag inte vad det är för handläggning man menar — jag har inte kunnat spåra någon. Jag har inte kunnat finna annat än stilla förhoppningar om någonting — och det är oklart vad. När det sedan gäller den numera berömda 6 § i radiolagen så har väl få saker ägnats så lång tid i denna kammare. Jag och Anders Färm har haft en annan uppfattning än utredningsmajoriteten om ändringen av demokratibegreppet. Vi kunde inte se några skäl för att göra en ändring. Några sådana skäl kan jag fortfarande inte se, framför allt inte efter att ha hört de borgerliga företrädarna, t.ex. Per Olof Sundman. Radionämnden har här utbildat en praxis som fungerat väl. Nu sade Per Olof Sundman att radionämndens behandling inte hade varit problemfri. Men tror då någon att den föreslagna ändringen kommer att bli problemfri för radionämnden? Nej, snarare kommer problemen att öka. Det allvarliga är dock att det inte går att hela tiden tala om behovet av en mycket vidsträckt yttrandefrihet och sedan vidta åtgärder som bara skapar oro för att syftet är det rakt motsatta. Den kritik som nu riktas mot dessa fullständigt omotiverade ändringar möts då av konstitutionella argument. Detta är ett tecken på argumentnöd. Utskottet har hos konstitutionsutskottet fått söka stöd för att förslaget inte innebär sådana risker för yttrandefriheten som befarats. Det är ju uppenbart att den borgerliga majoriteten i kulturutskottet fått springa till den borgerliga majoriteten i konstitutionsutskottet för att skaffa sig något argument i en debatt som man annars inte skulle kunna klara. Och det är inget övertygande argument. Det intressanta är ju om konstitutionsutskottet möjligen har funnit att den nuvarande ordningen på något sätt inneburit någon inskränkning i yttrandefriheten. Så är det naturligtvis inte. De enda argument som används mot förslaget i motionerna är alltså rent formella. I verkligheten används de bara för att dölja att man gjort en politisk bedömning. Vad som fortfarande står kvar efter denna debatt är att de förändringar som föreslås kommer att innebära att utrymmet för kontroversiella program minskar.

Herr talman! Det är många som önskat ge radions och televisionens fortsatta verksamhet ett ord med på vägen. Jag skall därför nöja mig med att beröra ett par punkter, nämligen lokalradion och närradion. I propositionen talas om att de framlagda förslagen utgår från den grundsyn om radio och TV i allmänhetens tjänst som präglar gällande avtal mellan staten och Sveriges Radio. ”I allmänhetens tjänst” är en formulering som ingen kan ha några invändningar mot, men dess sakliga innehåll är därmed inte särskilt väl definierat. En allmänhetens tjänare kan nämligen vara mer eller mindre lyhörd för den allmänhet som betjänas. Och det är inget tvivel om att många människor uppfattar de för programmen ansvariga inom radio och TV som ganska litet benägna att lyssna på synpunkter och att låta sig påverkas av de reaktioner som skilda program väcker. För monopolföretag med stor genomslagskraft är det viktigt att kunna skilja på vad som är att upplysa och vad som är att söka uppfostra, vad som är att informera och vad som är att indoktrinera. Alltför många tycker sig vara utsatta för en åsiktspåverkan i stället för att beredas tillfälle till en självständig värdering och bearbetning. Hur skall man kunna förändra den situationen utan att gå in med en detaljstyrning av programpolitiken, vilket skulle inrymma många risker och därför är oacceptabelt? Jag tror att en ökad valfrihet i etermedia är den enda framkomliga vägen. Möjligheten att ”välja bort” det som inte känns riktigt och angeläget blir därmed ett effektivt instrument i detta sammanhang. Såväl lokalradion som den föreslagna närradion bidrar till en sådan valfrihet. De är också etermedia med en kortare väg mellan lyssnarna och dem som är ansvariga för programmen. Mot den bakgrunden är det väsentligt att den positiva hållning till lokalradio och närradio som präglar utskottsbetänkandet även får sitt genomslag i den fortsatta utvecklingen. Lokalradion skall i sin verksamhet vara inriktad på kultur och samhällsarbete, på näringsliv och organisationer inom sändningsområdet. Dess styrka är den möjlighet medarbetarna har att lära känna kulturskapare och folkrörelserepresentanter, politiker och näringslivsfolk inom regionen. När man ser vilken liten kontaktyta radio och TV på riksplanet tycks ha med människor inom skilda samhällssektorer — ett antal inne-personer figurerar ständigt — måste man glädja sig åt den breddning lokalradion i det avseendet representerar. Lokalradion utgör även ett värdefullt komplement till lokalpressen — i särskilt hög grad i regioner med ensidig presstruktur. Men om detta skall fungera i praktiken, måste lokalradion vara etablerad även utanför huvudorten. Lokalpressen skulle inte kunna överleva utan sin ofta detaljrika information från många, även små, orter inom spridningsområdet. Lokalradion måste utifrån sina speciella förutsättningar eftersträva en liknande förankring. Att bygga upp en sådan struktur, som kan ha varierande utformning i olika lokalradiodistrikt, kräver ett betydande resurstillskott och kan inte ske per omgående. Men det är synnerligen viktigt att dessa synpunkter beaktas vid den kommande fördelningen av medel mellan de olika programbolagen. Jag hänvisar till det tillkännagivande utskottet föreslår i fråga om lokalradion. Det är en klar markering av den vikt utskottet tillmäter lokalradion i det framtida samlade etermediautbudet. Så några ord om närradion. Andra frågor, såsom frågorna om organisationsförändringen och demokratiparagrafen, har kommit i centrum för den allmänna diskussionen. Men den långsiktigt mest betydelsefulla delen av propositionen kan visa sig vara den som gäller närradion. Vi har i vårt land kommit att betrakta radio och TV som förmedlare av ett centralt producerat utbud, näst intill oåtkomligt för den enskilde. Med lokalradion har den känslan luckrats upp, men i fråga om de enstaka programmen sker alltjämt produktionen i etermedia på företagets och dess tjänstemäns villkor. Nu öppnas möjligheten för olika organisationer att själva presentera sig för allmänheten och hålla en regelbunden och personlig kontakt med medlemmarna. Denna verksamhet kan naturligtvis inte bedrivas inom ramen för lokalradions sändningsrätt med möjlighet för lokalradion att godkänna eller förkasta inslagen. I närradion gäller det ju att ge skilda grupper möjlighet att själva utforma vad man vill föra fram. Det kan inte få filtreras av lokalradion. Den övergripande balansen uppnås genom att flera intressenter får verka på varje försöksort med närradio. En effekt av närradion är säkert att allmänhetens inställning till etermedia blir mindre högaktningsfull. I gengäld blir förståelsen större för de krav som ett framgångsrikt programutbud ställer. Detta är något som de professionellt verksamma inom radio och TV kommer att ha nytta av. Skall etermedia arbeta ”i allmänhetens tjänst” förutsätter det att den enskilde inte bara är en passiv lyssnare eller tittare utan också får en aktiv roll. Rätt utformade har lokalradio och närradio särskilda förutsättningar att uppfylla det villkoret.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

Herr talman! Vi som står långt ner på talarlistan och måste tala efter kl. 17.00 får ju inte våra anföranden utsända i TV. Det visar hur orättvist det är i denna värld och hur svårt det är att i praktiken genomföra principen att alla skall ha samma rätt att framträda i radio och TV. Utbildningsministern började sitt anförande med att uttrycka vad han själv betraktar som en självklarhet — att Sveriges Radio är till för lyssnarna och tittarna. Jag vill utvidga den självklara satsen en smula. Sveriges Radio skall vara till för hela allmänheten — även för dem som exempelvis inte tittar så mycket på TV, därför att de tycker att det f. n. finns alltför många dåliga och direkt skadliga program. När jag sagt det vill jag emellertid inte instämma i vad som tyvärr var en grundton i utbildningsministerns tal, nämligen att bara säga att så många i dag är missnöjda med eller likgiltiga inför Sveriges Radios programutbud. Det fanns i utbildningsministerns tal en kverulantisk ton gentemot Sveriges Radios medarbetare, vilken jag bestämt vill ta avstånd ifrån. När herr Wikström använder sådana fraser som att ”kreativiteten inte alltid blommat på Gärdet”, myntar han en sats som enligt min mening bara kan hänföras till kategorin språkblomster. I en stor debatt om radions och televisionens framtid hade jag faktiskt väntat mig att landets utbildningsminister skulle ha sagt i varje fall något ord om de många utmärkta insatser som medarbetare och andra medverkande gör för att åstadkomma goda program i radio och television, trots den snålhet på medel som råder. Tyvärr kommer möjligheterna att göra goda program att bli sämre efter det beslut som nu kommer att genomdrivas av den borgerliga majoriteten. Tyvärr kommer svårigheterna att öka för Sveriges Radios medarbetare. Det är väl också därför att de anställda på Sveriges Radio har denna bedömning som det bland dem finns en starkt kritisk inställning mot regeringens förslag om en splittring av organisationen och övriga förändringar. Vid behandlingen av den här frågan har man att notera en utomordentligt anmärkningsvärd sak, som redan påtalats av flera talare men som jag vill ytterligare understryka. Det finns nämligen ett kompakt motstånd mot huvudlinjerna i förändringarna från SIF-klubben på Sveriges Radio, Sveriges Lokalradio och Sveriges Utbildningsradio—en klubb som organiserar 95 96 av bolagens anställda. Det finns ett kompakt motstånd mot utbildningsministerns förslag från samtliga kulturarbetarorganisationer. De stora fackliga huvudorganisationerna har varit kritiska mot huvudlinjerna i radioutredningens betänkande. Här kommer förändringarna att genomtrumfas med en knapp röstövervikt. Visst skall majoriteten avgöra, men bör den inte också ta hänsyn till denna kör av kritiska röster? Det finns inget som helst belägg för att regeringens förslag skulle ha någon stark förankring bland den stora allmänheten. Om man vill slå vakt om de grundläggande demokratiska värdena, alternativt om det demokratiska statsskickets grundidéer, bör man väl visa detta också i praktiken. Man måste, herr talman, ställa frågan vilka som är de drivande motiven bakom de förändringar i radiooch TV-politiken som regeringsförslagen innebär. Är det bara klåfingrighet, lust att visa att man har den politiska makten och kan genomföra vad man vill? Eller är syftet mera långtgående, nämligen att öppna möjligheter för fortsatta förändringar, som innebär en radiopolitik av gammalt högermärke? Utbildningsministern sade själv i sitt inledande anförande, att det inte handlade om klåfingrighet. Motiven måste alltså vara de senare. Regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten tar ett utomordentligt stort ansvar, om de genomtrumfar de föreslagna förändringarna. Det kan leda till sämre program, det kommer att medföra ökade byråkratiska kostnader, och förändringarna kan utnyttjas av fiender till den yttrandefrihet som man säger sig vilja värna. Försvaret från borgerligt håll för regeringsförslagen har ju i huvudsak gått ut på att visa att det egentligen inte sker några förändringar. Tre eller fyra bolag, vad spelar det för roll? sade Jan-Erik Wikström. Om det står att rundradion skall ”hävda de grundläggande demokratiska värdena”, som nu, eller att den skall ”hävda det demokratiska statsskickets grundidéer”, som i regeringens förslag, vad spelar det för roll? frågar Per Olof Sundman. Om kravet på opartiskhet skall gälla hela programutbudet som nu eller vart och ett av de nya företagen för sig som i regeringsförslaget, vad har det för betydelse? säger de borgerligas företrädare. Ja, men om det inte spelar någon roll — varför måste man nödvändigt ändra? Det finns många som hävdat att det spelar en mycket stor roll — de anställda på Sveriges Radio, kulturarbetarnas organisationer och de bägge oppositionspartierna i riksdagen. Om ändringarna enligt utbildningsministerns och kulturutskottets åsikt inte har någon som helst betydelse, varför kan man då inte lyssna till deras fruktan som har en annan åsikt? Nej, det är klart att det inte bara handlar om klåfingrighet när man vill göra dessa ändringar. Utbildningsministern har här hållit ett vackert tal om integritet, kvalitet, mångfald och decentralisering. Men de förändringar man nu genomför under masken av detta fagra tal innebär att man öppnar möjligheter för styrning utifrån av rundradion, att man öppnar för inflytande av de kommersiella krafterna, att man vidtar åtgärder som inte kommer att förbättra programmen utan innebär risk för sämre program. För att tala ett språk som herr Wikström förstår: Rösten är Jakobs, men händerna äro Esaus. Det är intressant att gå tillbaka till den stora debatt om rundradion som hölls i riksdagen för tolv år sedan när de nu gällande reglerna antogs. Då framförde man från borgerlig sida en hård kritik mot vad man kallade ”monopolradion”, en klyscha som visade att man jämförde radiooch TV program med kommersiella produkter. Högern förde fram linjen att varje medborgare i stället i princip skulle äga samma tillgång till etermedia som till pressmedia. Det var huvudinnehållet i högerns partimotion. Nu har detta i form av närradion lanserats som en liberal idé. Men samma fråga är berättigad här: Hur skall denna princip förverkligas? Koncentrationen på pressens område är nu ännu starkare än den var 1966. Det är pengarna som bestämmer, och det finns risk för att de kommer att göra det också i närradions praktiska gestaltning. Vänsterpartiet kommunisterna håller fast vid samma målsättning som jag hade tillfälle att i andra kammaren redovisa 1966. Det är enligt vår mening nödvändigt att samhället satsar mycket mera för att utnyttja de unika möjligheter som radio och television har givit oss. Det är viktigare att medel satsas på dem än på många andra aktiviteter, även kulturella, vilka har betydelse endast för ett fåtal. Dessa unika möjligheter utnyttjas inte nu, och risken är att nya hinder för att verkligen utnyttja dem skapas av den nya oordning som de borgerliga partierna vill införa. Herr talman! Kulturutskottet har i sitt betänkande framfört att de synpunkter som finns i vpk:s partimotion inte tillräckligt kommit till uttryck i särskilda yrkanden. Den saken hade varit lätt att ordna i utskottet om de övriga partierna ville acceptera att vpk gavs representation med yttrandeoch förslagsrätt i utskotten. Nu är jag tvungen att i detta anförande ställa särskilda yrkanden som jag ber att få läsa upp för kammaren.

Herr talman! I kritiken mot klyvningen av Sveriges Radio finns det en häpnadsväckande vetenskaplig upptäckt som förtjänar litet mer uppmärksamhet än vad den hittills har fått. Det är upptäckten att mindre organisationer skulle vara mer byråkratiska än större organisationer. Den här upptäckten torgförs på litet olika sätt. I reservationen I av Georg Andersson m.fl. sägs att klyvningen innebär kostnadsfördyringar och stora krav på nya lokaler. I sitt anförande här tidigare i dag nämnde Georg Andersson att det skulle uppstå merkostnader i storleksordningen 20 miljoner om året. I det brev som SIF-klubben tillställt riksdagens ledamöter talas det om 100 milj.kr. under den kommande avtalsperioden. Det är alltså inte småpotatis det rör sig om — det är tydligen en oerhörd byråkratisering som skulle uppstå genom den här klyvningen. Nu finns det faktiskt en ganska omfattande forskning kring orsakerna till byråkratisering. Går man till standardverket på det här området, en bok som heter Handbook of Organizations, kan man ganska snart konstatera att det i de undersökningar som gjorts framför allt är två hypoteser som visat sig vara hållbara. Den ena går ut på att byråkratiseringen tilltar med växande storlek — ju större en organisation blir, desto mer tenderar den att byråkratiseras. Den andra hypotesen gör gällande att det framför allt är en fråga om åldrande — ju äldre en organisation blir, desto mer resurser koncentreras på rent administrativa funktioner. Ingen av de här hypoteserna, som alltså prövats i ett stort antal undersökningar, ger något stöd för tanken att små och nya organisationer skulle bli särskilt byråkratiska. Jag har noggrant letat efter belägg för den tanke som framförs av reservanterna men inte kunnat finna någon studie som talar i den riktningen. Det är alltså en vetenskapligt banbrytande teori som har lanserats från socialdemokratisk sida, och jag skulle därför vilja fråga Georg Andersson och hans kolleger: Har ni något som helst stöd för den här teorin eller är den bara en gissning? Jag hoppas verkligen att få ett svar, därför att om teorin är giltig har den ju en oerhörd betydelse också för andra områden av samhället. Då borde vi försöka bekämpa byråkratitendenserna genom att överallt skapa så stora organistioner som möjligt och undvika alla klyvningar, alla nyskapelser av självständiga organ och alla små enheter. Om er nya teori är riktig, får vi ta upp kampen mot plottrigheten i det svenska samhället. Så ge nu ett klart besked: Vad finns det för belägg för teorin att mindre organisationer är mer byråkratitunga än större organisationer?

Herr talman! Jag skall framföra några små fragment så här i slutet av debatten. Det jag först vill tala om är distriktens ställning. I proposition nr 91 säger man att programverksamheten i både radio och TV utanför Stockholm bör få en förstärkt ställning. Detta bör innebära att andelen produktion utanför Stockholm ökar och att de små distrikten får större resurser. Utskottet säger sig ha förståelse för att man vid utbyggnaden prioriterar de små distrikten och ger glädjande nog till känna att ”riktpunkten bör vara att möjliga resursförstärkningar i första hand fördelas på de svagt utbyggda distrikten”. Detta vill jag mycket starkt understryka. Man kan fråga sig vad som hänt under den tid som ligger bakom oss. Departementschefen anser att det är TV-företaget som är bäst skickat att efter analys ta ställning i frågan om hur fördelningen skall ske. I dag har SR 4 350 anställda. 4 000 av dessa bor eller verkar i Stockholm, Göteborg eller Malmö, medan 350 alltså verkar i det övriga landet. När man ser på dessa siffror förstår man nästan vad som kommer att hända vid fördelningen i framtiden. År 1966, då riksdagen förra gången tog ställning i decentraliseringsfrågan, sades det att en rimlig målsättning skulle vara att omkring en fjärdedel av programproduktionen skulle ske regionalt. Och så lämnade man Sveriges Radio fria händer i det avseendet. 1967/68 producerades enligt uppgift 40 96 av TV-programmen utanför Stockholm i de mindre distrikten Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun, Karlstad, Örebro, Norrköping och Växjö. 1978 räknar man med att endast 27 96 av den decentraliserade produktionen skall komma på de här nämnda mindre orterna. Det har alltså skett en mycket stark koncentration av produktionen till storstäderna Göteborg och Malmö, medan det övriga landet relativt sett har fått se sin andel kraftigt minskad. Dessa uppgifter har jag fått från Sveriges Radio, och jag har kollat att det är riktiga siffror. Man skulle därför i dag önska att det stod klart för Sveriges Radio och för riksdagen att det måste bli en annan fördelning. Jag anser för min del att det vore rimligt att riksdagen såg som önskvärt att en tredjedel av den decentraliserade TV-produktionen sker på andra platser än i Göteborg och Malmö. Jag har ingenting emot Göteborg och Malmö, men jag tycker att det är ett rättvist krav. Vi har i många år haft en regionalpolitik som syftat till jämlikhet mellan regionerna. Jag vill gärna ansluta mig till vad som står i propositionen om att regeringen vill ”lyfta fram radion ur televisionens skugga”. Det tycker jag var en fin formulering. Det finns många som föredrar radion framför TV:n. Jag har ibland frågat mig -— inte minst inför den här propositionen och dess konsekvenser — om det skulle vara någon verklig förlust om TV inte fanns. Blev verkligen användningen av televisionen så positiv som man kunde ha väntat? Vad skulle ske om plötsligt den tekniska förutsättningen för sändning av TV program omöjliggjordes? Det finns en mängd negativa verkningar av TV-tittandet och TV-åldern. Då det gäller läsning av böcker, umgänge och samtal människor emellan, är det mycket som fått stå tillbaka för sådant som i många fall har gett ganska litet. Jag tror inte att kulturlivet i stort har berikats genom televisionen. Det finns 40 000 analfabeter i Sverige. Många av dem har kanske genom att titta på bilder eller lyssna i stället för att läsa blivit ytterligare befästa i denna sin sorgliga situation. Sedan vill jag nämna barnens TV-tittande. När jag hör uppgifter om hur lång tid även mycket små barn tillbringar framför televisionsapparater — med bl.a. risk för strålning — tänker jag på att intrycken är alltför många och alltför brokiga. Det är för tidigt för små barn att möta en svår värld i sådan utsträckning. Man kan naturligtvis inte lasta Sveriges Radios ledning för detta. Det har dock blivit på det sättet på grund av att denna uppfinning exploaterats och använts. Det finns emellertid människor som prioriterar annat och inte ens har någon TV-apparat. Man kan fråga sig: Är det värt 480 kr. om året att ha färg TV? Jag vill i så fall också efterlysa bättre programkvalitet. Jag skulle vilja se sådant som aldrig visas, och jag skulle vilja att mycket som visas aldrig visades. Ofta känner man att det är väldigt skönt att kunna slå av TV apparaten eller att slippa att slå på den. Jag sätter alltså radion framför TV:n, och jag håller med statsrådet som vill lyfta fram radion ur televisionens skugga. Jag har mer tid att höra på radio. Under långa resor i de trakter där jag mest uppehåller mig är det bilradion som förmedlar mycket. Jag vill gärna uttala min uppskattning av mycket som jag fått höra i radion. Man klandrar ju ofta radions personal och dem som är ansvariga för programmen, men jag skall erkänna att det finns oerhört mycket som jag är tacksam för. Det finns kulturprogram, och det finns musik i program 2t.ex. som jag sätter oerhört stort värde på. Och det finns referat, skildringar, teater och annat som jag lyssnar på med stort intresse. Å andra sidan är det mycket av det som sänds som jag skulle vilja ha ändrat. Bilden av Sverige är för negativ i radion också. Superiet och svordomarna, våldet och råheterna florerar också där. Även sportreferaten tycker jag ibland har en icke önskvärd ton. Det talas om ansvar för språkvård och kultur, men i det fallet tycker jag att det finns mycket övrigt att önska. Jag har ibland på söndagskvällarna, då jag kört hem från gudstjänsten, lyssnat på program från ungdomsredaktionerna än här och än där och då fått höra förfärliga inslag av svordomar och annat. Jag har då undrat: Hur kan någon vilja sitta och prata så där? Men, som sagt, detta är icke det mest allmänt förekommande; det bör emellertid försvinna. Jag tror att en majoritet av svenska folket skulle önska det. Vi har väckt motioner gång på gång om de kyrkliga programmen, t.ex. motionen 1130 till förra riksmötet, som behandlas här, där vi anförde att andelen kristna och kyrkliga program är för liten — särskilt sådana som gäller barn och ungdom. Jag vill gärna stryka under det. Per Petersson väckte för ett par år sedan en motion som vi behandlade i kulturutskottet, där han om jag minns rätt begärde att det skulle var en gudstjänst i TV varje söndag. Det vore inte för mycket begärt. Jag tycker också att radiokyrkans utveckling har varit negativ de senaste årtiondena. Trenden är inte bra. Många talar med mig om detta och säger: Vi kan inte gå till kyrkan. Vi är ganska isolerade från församlingen. Vi har inte bil, vi orkar inte. Men vi hör på radioandakterna. Gudstjänsterna har blivit annorlunda, och det gäller många gånger inte bara förkunnelsen utan också formen. Numera börjar talaren med att bara prata. Han ber inte. Det är ingen sång och ingen psalm. Vi var vana vid en gudstjänst som hade en rikare utsmyckning och flera programpunkter. Det här ger inte det som vi skulle önska att vi fick när vi sätter oss för att lyssna. — Sedan är det frågan om inte politiska och sociala budskap skall föras fram på annan tid än i gudstjänstprogrammen. Filip Fridolfsson och jag har i en motion pläderat för att regeringen skall lägga fram förslag om intern TV-sändning. Utskottet säger att man vill utreda effekterna av frisläppandet av sådan sändning och hänvisar därför till yttrandefrihetsutredningen. Jag anser att det här är en ganska betydande fråga, och jag skulle önska att utredningen såg positivt på den lösning som vi har antytt och de möjligheter vi har efterlyst, exempelvis att medlemmar i kyrkor och församlingar skall kunna lyssna i en gemensam lokal samtidigt som gudstjänst sker på annan ort. Slutligen: Jag yrkade avslag på förslaget om lokalradion när propositionen förelåg. Jag liknade den i min motion vid ett husbygge som skedde innan ritningarna var färdiga. Som ni minns var det mesta inte utrett. Det har visat sig att många problem har följt. Lokalradion ropar på mer personal och mer pengar. Mycket har sagts om den här i dag, och därför tar jag bara upp detta. Ur lyssnarnas krets kommer önskningar, t.ex. om bättre hörbarhet. Man säger exempelvis i Skåne att hörbarheten är mycket ojämn. På vissa håll anser man att lokalradion ger en dålig täckning av vad som händer. Dessutom anförs att vissa politiska riktningar alltid får fram sina referat, andra får det inte. I Norrland säger många att de inte får höra någonting från sin trakt. I Luleå och Umeå svarar man att avstånden är så långa, att man inte kan vara överallt, eftersom det är för dyrt. Jag förstår problemen. Men allt detta visar att det är mycket övrigt att önska. Jag hoppas att det hädanefter skall bli bättre också på det här området. Jag är för min del till freds med att vi får en uppdelning i fyra företag och jag hoppas att det trots allt skall innebära en förbättring.

Herr talman! I motionen 1795 har vi från Värmland framfört några synpunkter på regional-TV, lokaloch närradion. Jag skall kommentera dessa kortfattat i slutspurten av den här långa diskussionen. I propositionen föreslås en utbyggnad av regional-TV, att omfatta hela landet, i de tio distrikt som Sveriges Radio nu är indelat i samt Stockholm — totalt elva regioner. I dag har fyra regioner försöksverksamhet med regional-TV. Halva Sveriges befolkning saknar möjlighet att få regionala nyheter i TV. Denna halva av befolkningen bör snarast ges den chansen ur rättvisesynpunkt. Det var mot bakgrund av att departementschefen inte angav någon tidsplan för TV-distriktens utbyggnad som vi skrev motionen, där vi yrkade att den utbyggnaden skall prioriteras i de små distrikten, t.ex. Värmland, Småland, Västerbotten och Gävle-Dala. Jag noterar i likhet med föregående talare med tillfredsställelse att kulturutskottet uttrycker sin förståelse för vårt önskemål om prioritering av de små distrikten. ”Riktpunkten bör vara att möjliga resursförstärkningar i första hand fördelas på de svagt utbyggda distrikten”, säger kulturutskottet vidare. Också det kan noteras med tillfredsställelse; jag tror att det vore fel att i alltför hög grad överlåta åt det blivande TV-företaget att bestämma om utbyggnadstakten och var satsningarna skall ske. Därför anser jag att riksdagen klart och entydigt bör ta ställning för att i första hand de små distrikten skall få tillgång till resurserna och för att detta bör ske så tidigt som möjligt under avtalsperioden. Representanter för de små distrikten inom Sveriges Radio har under den senaste tioårsperioden alltför ofta fått se resurserna centraliseras till tätorter som Göteborg och Malmö och mellanstora distrikt som nedre Norrland med kontor i Sundsvall och mellansvenska distriktet med kontor i Örebro. Skall vi kunna få TV-program som bygger på programstoff från hela landet och producerade under jämbördiga villkor, skall de små distrikten denna gång prioriteras. å Att riksdagen uttalar sig för de små distrikten visar sig ännu mer befogat när vi läser kulturutskottets syn på utbyggnaden av TV:s distriktsverksamhet,s. 29 i betänkandet. Den kan enligt kulturutskottet antingen ske i form av koncentrerade satsningar på ett litet antal orter eller med sikte på att utjämna nuvarande skillnader mellan distrikten. Med tanke på kulturutskottets svar på vår motion vågar jag tro att utskottet följer den senare linjen med en utjämning av nuvarande skillnader mellan distrikten som klar målsättning. Det andra kravet i motion 1795 är att försöksverksamheten med närradio t. v. skall anstå. Detta skall ses mot bakgrund av de brister som vi motionärer fortfarande upplever att lokalradion har, som under fyra olika etapper startade 1977. Nu framgår klart av utskottets betänkande att försöksverksamheten med närradio kommer att sättas i sjön, och jag skall inte polemisera om detta. Vad som däremot kraftigt måste understrykas är att finansieringen av denna försöksverksamhet med närradio inte på något sätt får konkurrera med anslagen till lokalradion. Närradions kostnader skall till 100 96 täckas av de organisationer som medverkar. Som Georg Andersson sade anser jag att det vore förödande om vi skulle bana väg för närradio på lokalradions bekostnad. Bl. a. Ingegärd Frenkel försäkrade för en stund sedan i debatten att inte ett enda öre av licensmedel skall satsas på närradio. Jag hoppas att denna försäkran håller, allra helst som mig veterligt ingen ännu trätt fram och krävt närradio. Avgiftsmedlen, dvs. licensmedlen, behövs mer än väl för bl.a. lokalradions utbyggnad. Vi får ständiga bevis för att lokalradion ännu inte har nått upp till en nivå när det gäller nyhetsbevakningen som tillfredsställer lyssnarna. En lokalradio utan lokalredaktioner fungerar helt enkelt inte. Vi motionärer har kraftigt strukit under vad som framhållits bl.a. från LO, nämligen att lokalradion redan vid starten fick mycket begränsade resurser. LO utgick ifrån att lokalradions resurser successivt skulle öka och därmed göra det möjligt att starta lokalredaktioner eller, om man så vill kalla dem, underredaktioner, så att lokalradion fullt utbyggd skulle kunna täcka in hela landet, i vårt fall hela Värmlands län. Här anser jag utskottets skrivning vara betydligt mera oklar än beträffande uttalandet i fråga om regional-TV. I hemställan har dock utskottet ställt sig på samma linje som vi motionärer när det gäller lokalradions bevakning utanför resp. huvudort. Således har kravet i vår motion även på denna punkt fått en positiv behandling. Erfarenheterna under lokalradions inledningskede har på ett påtagligt sätt visat på behovet av att det inrättas ett antal underredaktioner. Vi har i vår motion pekat på att det i Värmland inte finns någon medarbetare med placeringsort utanför Karlstad. Reportrar saknas t.ex. i Hagfors, Säffle, Kristinehamn, Torsby och Arvika, där bl.a. de studiolokaler som jag själv lämnade för snart åtta år sedan, då jag kom in i riksdagen, ännu saknar fast medarbetare. Varje gång jag kommer hem till Arvika tänker jag på de välutrustade SR-lokaler som större delen av året står outnyttjade och obemannade. Det får inte vara så, att lokalradions många vita fläckar ute i distrikten skall bestå. Kritiken mot att lokalradion i dag i alltför stor utsträckning är knuten till resp. huvudort är i allra högsta grad befogad. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets, och jag anser att de synpunkter som vi från Värmland framfört i motionen 1795 åtminstone till en del återspeglas i utskottsskrivningen, som jag är relativt nöjd med.
Herr talman! Till Gunnar Olsson vill jag ännu en gång säga som jag sade i mitt tidigare anförande, att även om man inte har krävt någon närradio och när-TV så har flera utredningar i alla fall enhälligt uttalat sig för att en närradio borde komma till stånd. Det finns många grupper som redan har visat ett stort intresse för närradio och begärt att få komma i åtanke vid försöksverksamheten. När vi behandlade frågan i utskottet fick jag en lista på ett 20-tal olika organisationer, och jag hörde i dag att det är många fler som har begärt att få delta. Upplysningsvis kan jag nämna att där återfinns Mariannelunds folkhögskola, ett byalag i Djurhamn och Södra Vätterbygdens folkhögskola och flera med dem. Intresset finns där alltså, och om det är så stort tror jag att man tillgodoser ett visst behov med den här försöksverksamheten.
Herr talman! Bara helt kort till Ingegärd Frenkel: Det är klart att det kan finnas enskilda organisationer — byalag, folkhögskolor osv. — som har intresse för närradio, men skall man riktigt få veta vad svenska folket i allmänhet anser om behovet av närradio, då skall man läsa de remissyttranden som är fogade till propositionen. Där framstår det klart och tydligt att intresset är ganska svalt över hela landet.
Herr talman! Det kan hända att intresset till att börja med inte var så stort, men tydligen har det vuxit under tiden, eftersom mängden av önskemål om att få vara med i försöksverksamheten ökar för varje dag som går.